Herr talman! Bo G Jenevall var litet ledsen eller kanske möjligen irriterad över att finansministern, Göran Persson och finansutskottets ordförande har gått. Men Bengt Wittbom och jag är ju här, Bo G Jenevall. Simma litet lugnt! Jag har ett problem. Jag vet inte vem som företräder Ny demokrati i den här debatten. Jag vet inte om det är Dan Eriksson i Stockholm, Bo G Jenevall eller näste talare på talarlistan. Men det kanske herrarna kan klara ut för mig. Bo G Jenevall sade att de minsann hade lagt fram en mängd bra förslag som har gynnat byggindustrin. Jag håller med om att det var så när Bo G Jenevall var ordinarie ledamot i finansutskottet. Då förde Bo G Jenevall samtal med min dåvarande gruppledare Hans Gustafsson, men problemet var bara att när de resonemang som ni hade fört skulle konfronteras med den nydemokratiska verkligheten, enkannerligen partiledaren Wachtmeister om jag har förstått det rätt, var det alltid tummen ner. Om jag har förstått det rätt har det så småningom avspeglat sig i vissa omdispositioner av personsammansättningen av Ny demokratis representation i finansutskottet. Låt mig göra några kommentarer till. Bo G Jenevall sade att de hade blivit tillgodosedda av den nuvarande regeringen. Jag förstod att ni tyckte det när t.o.m. herr Wachtmeister tidigare i dag reste sig upp och instämde i anförandet av Folkpartiets gruppledare Lars Leijonborg. Jag undrade bara vad Lars Leijonborg tyckte om det. Bo G Jenevall citerade Churchill och detta om blod, svett och tårar. Men eftersom det inte är krig uteslöt han blodet. Då blir det svett och tårar förstår jag. Det är det vi talar om, Bo G Jenevall, men vi lägger till en sak till -- rättvisa. Det tror jag inte att ni förstår. Rättvisa är nämligen svår att inse intellektuellt. Den måste man känna i hjärtat, eller var man nu känner den. För övrigt vill jag tacka Bo G Jenevall. Vi har haft ett par intressanta och spännande diskussioner under årens lopp. Bo G Jenevall har själv gått ut offentligt och sagt att han nu kommer att lämna riksdagen. Därför passar det att tacka honom nu. Jag gör det inte bara av artighet. Jag gör det för att jag menar det.
Herr talman! För att utröna vem som talar för vad i den här debatten vill jag tala om att jag faktiskt är ekonomisk talesman för partiet tills den här dagen är slut i alla fall, men det är inte så lång tid kvar. Jag sade faktiskt att Arne Kjörnsberg och Bengt Wittbom fanns här. Jag tycker att det är litet symtomatiskt. Ni är trogna, och ni deltar i debatterna. Jag har alltid uppskattat att debattera med er båda. Ni är goda representanter för respektive sida. Jag håller med om det Arne Kjörnsberg sade om Hans Gustafsson. Jag tycker att han är en ytterligt fin man. Han är mycket pragmatisk, och vi har haft ett mycket gott samarbete. Men politik är svårt, och det gäller ju att skapa majoriteter inte bara mellan partier utan även inom partier. Jag håller också med Arne Kjörnsberg om detta med rättvisa. Jag förstår inte att det skulle vara så konstigt. En av de valaffischer som vi har tagit fram kallar vi för RAM. Jag vet inte om den kommer att användas i valrörelsen, men det är ett förslag. RAM står för rättvisa, ansvar och moral. Det vill jag gärna ställa mig bakom. Jag vill verkligen tacka Arne Kjörnsberg för många givande diskussioner såväl i som utanför utskottet och även trevliga debatter här i kammaren.
Herr talman! I sitt huvudanförande sade Bo G Jenevall att Ny demokratis enda särintresse är väljarna. Nu är riksdagsperioden och riksdagstiden snart slut. Jag förstår att det är mycket begärt att Bo G Jenevall skall erkänna detta, men fundera hemma i kammaren över vad det har lett till att ni i varje avgörande fråga har stött den borgerliga regeringen. Det räcker inte att bara tala om rättvisa, Bo G Jenevall. Man måste på något sätt definiera rättvisan. Jag menar att det inte är rättvist att lägga bördorna på dem som redan har det tungt och lyfta av bördorna från dem som har det relativt bra. Men det har ni bidragit till. Jag är ledsen att behöva säga det, Bo G Jenevall, men jag är uppriktig.
Herr talman! Det är nog tyvärr så, Arne Kjörnsberg, att den här mandatperioden och kanske en till går åt för att rätta till det elände som Socialdemokraterna har ställt till med. Man måste göra det först för att skapa förutsättningar för att få den slutgiltiga rättvisan -- en rättvisa som är värd namnet. Sedan finns det inslag i det som har beslutats, och det finns säkert inslag i det som vi har medverkat till, som kanske har fått en litet sned rättvisevinkel. Det är möjligt, men i de stora dragen tror jag ändå att vi har gjort de rätta bedömningarna. Vi måste skapa förutsättningar för att landets ekonomi skall komma på fötter. Annars klarar vi inte detta.
Herr talman! Den här finanspolitiska debatten har tagit lång tid. För ett tag sedan knackade en av mina kolleger mig på axeln och viskade i örat: ''Hör du, Wittbom, nu är det plus 100 %. Nu får ni skärpa er!'' Därför skall jag bli mycket kort. Till Bo G Jenevall, som jag har haft förmånen att samarbeta med i finansutskottet under en tid, vill jag säga att jag personligen tycker att det har varit mycket trevligt. När det gäller möjligheten att föra en debatt med Ny demokrati, representerat av Bo G Jenevall, är det, som alla vet som har följt dessa tre år i kammaren, fullständigt hopplöst i dag. Vi vet snart inte vem som företräder vad, och det gäller inte minst efter gårdagens nattliga övningar här i kammaren. Däremot vill jag säga att jag har uppskattat, och skulle också uppskatta, att föra en diskussion med Bo G Jenevall. Men jag vill inte uppta kammarens tid med det. Jag vill tacka Bo G Jenevall för det samarbete som vi har haft. Eftersom vi nu skall försöka gå ut som vanliga medborgare och hjälpa till att sätta det här landet på fötter tror jag att Bo G Jenevall instämmer i det jag säger nu: Jag hoppas att ni som är kvar här ser till att vi får chansen att göra det och att ni inte sätter för många käppar i hjulet för oss och för andra.
Herr talman! Jag skall inte heller förlänga debatten ytterligare. Jag vill bara passa på att tacka Bengt Wittbom. Vi har ju dessutom haft ett mycket nära samarbete när han som ensamutredare med en politisk referensgrupp har tagit fram underlaget för förändringen av utvecklingsfonderna till utvecklingsbolag. Den är under genomförande för närvarande. Jag hoppas bara att slutresultatet kommer att bli någorlunda i den riktning som vi båda försökte åstadkomma. Tack Bengt Wittbom!

Herr talman! Jag skall ägna mig åt det svenska budgetunderskottet och den svenska statsskulden. Jag skall också ge exempel på vilket märkligt bidragsberoende vi har börjat anpassa oss till -- ett bidragsberoende som kostar stat och kommun stora pengar. Självfallet borde resurserna användas på ett bättre sätt. Därför kommer jag att tala om såväl öländska hackspettar som sexvägledare för flyktingar. I november 1993 utkom från Finansdepartementet en liten 90-sidig bok, ''Budgetunderskott och statsskuld -- Hur farliga är de?''. Boken dokumenterar en konferens om budgetunderskott och statsskuld som ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, höll i november 1993. Det svenska underskottet, såväl för staten som för den offentliga sektorn som helhet, växte under åren 1990--1993 snabbare än för något annat industriland. Från att ha haft västvärldens starkaste statsfinanser fick Sverige västvärldens svagaste. Det betyder i sin tur att statsskulden började växa snabbt. Den svenska staten är på väg att skaffa sig en lika stor bruttoskuld som de mest skuldsatta staterna bland de industrialiserade länderna. Det är inte konstigt att människor blir oroliga över de enorma bruttosiffrorna och över kvällspressens bilder på spädbarn som sägs vara skyldiga hundratusentals kronor redan vid födseln. När ekonomer analyserar underskott på kort sikt är finansieringen det som främst brukar granskas. Underskott i de offentliga finanserna måste ju täckas på något sätt. Förenklat uttryckt kan man säga att det finns två metoder att göra detta. Antingen trycker staten pengar eller också lånar man på kreditmarknaden. De stora upplåningsbehoven kan inte betraktas för sig utan måste ställas i relation till ekonomin i övrigt. På kort sikt kan den svenska ekonomin tydligen klara även ganska stora underskott. Den viktiga frågan blir därför den långsiktiga. Är ett underskott av den här kalibern hållbart? Vad händer om underskotten ligger kvar under en längre period? Svaret är uppenbarligen beroende på en lång rad faktorer: realräntan, den ekonomiska tillväxten, den offentliga sektorns balansräkning och i vilken utsträckning underskottet är konjunkturellt betingat. Det är dessa omständigheter som avgör ekonomins förmåga att på längre sikt bära den stora statsupplåningen. Risken för att en stor del av underskottet kommer att ligga kvar även om ekonomin börjar växa är mycket påtaglig. Den offentliga balansräkningen har både en skuldsida och en tillgångssida. Skulderna har de senaste åren exploderat. Att statsskulden växer snabbt när de löpande underskotten är stora är självklart. Men en viktig fråga är vad upplåningen används till. Om den motsvaras av att den offentliga sektorn som helhet bygger upp tillgångar behöver problemet kanske inte vara så stort. Men underskottet har inte gått till investeringar utan till löpande konsumtion. En del tillgångar har snarare fallit i värde under fastighetskrisen. Den offentliga balansräkningen urholkas därför snabbt, även realt. Lägg till detta också ett antal dolda problem som exempelvis de framtida åtaganden som finns i pensionssystemen. Ca 200 miljarder kronor har utlovats i pensioner till offentliganställda utan att några avsättningar gjorts för att trygga löftena. Slutsatsen är att den offentliga balansräkningen försvagas snabbt och att framtidsutsikterna under överskådlig tid ser dystra ut. Fortsatt stora budgetunderskott gör att statsskulden fortsätter att växa snabbt medan tillgångarna minskar genom att Det stora budgetunderskott som fanns vid mitten av 1980-talet försvann relativt lätt. Mot slutet av årtiondet visade statsbudgeten t.o.m. ett mindre överskott. Om samma snabba förbättring kan väntas ske under de närmaste åren förefaller underskottsproblemen inte vara så stora. Men läget är den här gången mycket allvarligare än på 1980-talet. Siffrorna är betydligt värre. Vi startar från högre nivåer på såväl underskott som statsskuld. Vi har alltså mer att arbeta in. Att statsskulden växer från en högre nivå gör att räntekostnaden blir större nu än på 1980-talet. Det håller uppe underskotten. Arbetslösheten är betydligt högre, vilket i sig medför såväl högre utgifter som lägre statsinkomster. Vi vet av erfarenhet att hög arbetslöshet tenderar att bita sig fast, vilket skulle betyda att också dess försvagande effekter på budgeten blir bestående. Skattesystemet är annorlunda än på 1980-talet. När ekonomin vänder uppåt och lönerna stiger blir den positiva effekten på statsbudgeten mindre än på 1980-talet. Sist men inte minst, alla lätta besparingar är redan gjorda. Det var de inte för tio år sedan. Slutsatsen är att underskottet inte kan förväntas minska snabbt av sig självt. Det strukturella inslaget i underskottet är stort. Innebörden är att en stor del av underskottet kan förväntas stanna kvar även om den ekonomiska situationen ljusnar och konjunkturen förbättras. Mekanismerna varigenom ett underskott i dag lägger bördor på framtiden är flera. Men det finns en direkt mekanism, och det är helt enkelt den räntebörda som måste finansieras vid en ny stabil nivå på statsskulden och som förr eller senare framtida yrkesaktiva skattebetalare kommer att få betala. Räntebördan kan uttryckas som en skattehöjning vilken framtida generationer får stå för. Problemet är att barnen och barnbarnen, som till slut får betala, inte får vara med och fatta de politiska besluten. Herr talman! I Sunt Förnuft, som också är ett av Ny demokratis slagord, har en journalist på tidningen Ölandsbladet noterat att uppfinningsrikedomen hos enskilda, organisationer och föreningar är enorm när det gäller att mjölka pengar ur ett bidragssystem som inte längre låter sig kontrolleras. Medborgarna förefaller helt hjälplösa, fastnaglade och totalt beroende, som den som missbrukar en drog. Inga enskilda initiativ tas längre om inte stat, kommun eller landsting ställer upp med pengar. Om två personer träffas för att bilda en akvarieförening kan vi vara förvissade om att första punkten på den upprättade dagordningen är ansökan om kommunalt aktivitetsstöd. En god översikt av det absurda och oformliga bidragssystemet kan den få som läser lokalpressen, särskilt dess ortssidor. Under en månad gick Ölandsbladsreportern Kurt Lundgren systematiskt igenom två lokaltidningar. Det fanns en stor mängd av artiklar om bidrag i alla dess former. Mestadels tycks de olika tidningsreportrarna stå på bidragssökarens sida, i all synnerhet då det i sällsynta fall blev ett nej till bidrag. Då heter det Journalisterna förefaller lika indignerade som den bidragsförvägrade föreningen. Kanske finner vi i denna symbios mellan bidragssökare och journalister förklaringen till att kommun, landsting och stat så sällan vågar sig på ett obekvämt beslut. Det blir alltid obehaglig publicitet efteråt. I inte ett enda fall under den månad reportern gjorde sin granskning fann han att den som söker ett bidrag, oavsett vad det är, utsatts för granskning eller att nyttan av det sökta bidraget satts i fråga. Ändå handlar en del ansökningar om direkta absurditeter och uppenbara försök, många gånger framgångsrika, att lura av systemet pengar. Hör bara här vad Kurt Lundgren funnit. Torsås brukshundklubb kräver 4 000 kr av kommunen för att bygga en hundparkering för fem hundar. Fritidsnämndens politiker har diskuterat ärendet men kunde inte komma fram till beslut. Först måste hela nämnden göra ett studiebesök på platsen. Vovvarna inspekterades i april. I Broakulla orkar inte Verdandi längre betala hyra för sin fiskestuga till kommunen. Föreningen kräver fri hyra med motiveringen att när dasset rasade ihop byggde medlemmarna upp det igen på egen hand, utan kostnad för kommunen! Borde inte detta initiativ motivera fri hyra, så vore det väl underligt. I en kulturförening i Kalmar finns en person anställd. Nu har inte föreningen längre råd att behålla den anställde utan varslar denne om avsked. I stället satsar styrelsen på personal som har lönebidrag. Det innebär att staten går in och finansierar verksamheten, säger föreningens ordförande. Att staten har kostnader för lönebidragare tycks inte föresväva ordföranden. Staten har ett särskilt ansvar för hackspettar, anser en kvinna på Öland, som kräver ersättning av länsstyrelsen för att en hackspett hackat sönder hennes flaggstång. Den hackar även på fritidshuset, så det kan bli dyrt. En polis står under åtal för grovt bedrägeri sedan han fifflat med reseräkningar. Men nu har han förtidspensionerats efter beslut i Rikspolisstyrelsen. Därmed skulle denna besvärliga sak vara ur världen. Det framgår inte om pensioneringen är ett straff för begånget brott, men så skall det uppenbarligen förstås. Polisen är 50 år gammal. Kalmar kommun anser sig ha gott om pengar och anslår därför medel för att öppna ett kontor i Gdansk. Kontoret skall lämna service åt affärsmän på besök i Polen. Kontoret kostar 80 000 kr. Servicekontor i Polen, kan det vara en kommunal uppgift? Det skapar emellertid arbete, en halvtidstjänst inrättas. En handbollsförening i Kalmar är upprörd. Det städas för dåligt i sporthallarna. Allergi har nu drabbat handbollsspelarna, så att hela laget enligt ett indignerat brev håller på att slås ut. Att handbollsspelarna skulle kunna städa efter sig när de tränat i sporthallen, som går med enorma underskott, är naturligtvis en fullständigt främmande tanke. Självfallet åligger städningen kommunen, inte en ideell förening. Mönsterås kommun har t.ex. betalat ut 200 000 kr till föreningar som sköter idrottsplatserna. Sprit är läromedel i Borgholm. Där går tolv personer på en AMS-finansierad drinkblandarkurs. Kursen kostar 85 000 kr varav spriten drar en kostnad på 5 000 kr. Kursen omfattar fem veckor och anses av arbetsförmedlingen i Kalmar fylla ett uppdämt behov. Kursdeltagarna får inte dricka, bara smaka och spotta ut. Landstinget har beslutat underlätta den sexuella tillvaron för Kalmar läns kvinnor såvida de är under 21 år. P-piller för ett helt års förbrukning delas ut gratis. Den som vill ha riskfria samlag inom en tremånadersperiod får emellertid betala pillren själv, men därefter är det gratis ett år. Det här blir dyrt, så därför införs det en avgift på 100 kr för spiral. Alltihop drog i gång den 15 mars. Flyktingar anses inte kunna sköta sitt sexliv på egen hand. De måste upplysas, och det kostar 500 000 kr. Men nu är det inte flyktingarna själva som skall få upplysning utan de som jobbar med flyktingar, dvs. En man anställd vid länsstyrelsen har drabbats av heshet. Länsstyrelsen har dåligt inomhusklimat, säger mannen, som anser sig berättigad till arbetsskadeersättning. En specialist på yrkesmedicin skall utreda detta besvärliga ärende. Kan hesheten möjligen komma från en gammal förkylning? Något att utreda. Det vimlar av kråkor och kajor på Öland. Sedan skottpengarna slopades har det bara blivit värre. Jägarna tvingas skjuta helt ideellt, utan ersättning. Så får det inte vara. En jägare föreslår att Hälsoläget är oroande i Kalmar län. Landstinget har därför tilldelat en rad föreningar 500 000 kr till hälsoupplysning. Miljöpartiet vill gå ännu längre och starta stora utbildningskampanjer mot allergi. Miljökontoret i Kalmar har också förslag till lösningar. Miljöombudsmän på varenda kommunal förvaltning lyder receptet för bättre miljö och hälsa. 1,2 miljoner kronor. Men för detta krävs statliga bidrag från Boverket, som emellertid inte beviljar något bidrag om inte kommunen först beviljar bidrag till 30 % av byggkostnaden. Det ena bidraget förutsätter alltså det andra. Det framgår inte om det krävs något litet bidrag också ur den egna plånboken -- men så är det förstås inte. Borgholm stöttas med 60 000 kr av kulturmiljöenheten eftersom byggnaden anses ha kulturvärde. Ett kafé i ett kulturhus har ett plusvärde i konkurrensen. Varför skall fasaden målas med hjälp av våra pengar? Föreningen är inte heller främmande för ALU hjälp när den gamla ladan skall renoveras. Det finns spännande användningsområden för en renoverad lada: boxningslokaler, husvagnsuthyrning eller hönshus. Herr talman! Detta är ju befängt. Vad vill jag nu ha sagt med mina exempel? Jo, när tillgångarna är begränsade måste stat och kommun prioritera. Då måste det fattas obehagliga beslut -- ibland i tusenkronorsklassen, ibland i miljonklassen och ibland i miljardklassen. Det som enligt min mening är politikers för närvarande viktigaste uppgift är följande, nämligen att inplantera ett krismedvetande hos svenska folket. Alla går bara och tänker på sig själva eller sitt särintresse. Men ingen tycks ha några barn eller barnbarn. Men för mig som har två barn -- Åsa och Pia -- och fyra barnbarn -- Simon, Hanna, Tobias och Emma -- är det bedrövligt att vi ägnar dem så litet omsorg och omtanke inför framtiden. De flesta människor i vårt land tycks tro att allt ordnar sig självt. Men det gör inte det. Vi måste inse att nivåerna i socialförsäkringssystemem kanske måste vara 70 % eller lägre. Jag tänker på sjukersättning, föräldraförsäkring, a-kassa m.m. Vi kommer också att tvingas skära i pensioner och socialbidrag. Vi har ju inte råd. Vi har inga pengar. Hela samhällsbygget går ju på lån. Mina barnbarn har väl också rätt till ett uns av den välfärd jag själv har? Men håller vi på så här finns det ingen välfärd att ge till mina barnbarn. Alla säger i dag att det inte går att dra ned. Men det är klart att det går. Men det svider ju, och jag inser att det svider olika hårt för olika människor. De stora kostnaderna ligger i våra socialförsäkringssystem. Men det är också viktigt att människor i samhällets och näringslivets toppar inser sitt ansvar och inte provocerar de breda folkmassorna genom att ge sig själva förmåner som inte står i någon som helst proportion till deras arbetsinsatser. Detta betyder inte så mycket i samhällsekonomin, men opinionsmässigt är det viktigt. Bistånd och flyktingpolitik drar naturligtvis inte samma kostnader som de stora socialförsäkringssystemen. Men det är viktigt att ge alla i Sverige en signal om att svångremmen dras åt även på dessa områden, även om besparingen inte skulle vara större än 10--15 miljarder kronor. Som nydemokratisk politiker kommer jag att göra allt vad jag kan för att inplantera detta krismedvetande åtminstone bland invånarna i mitt hemlän, Kalmar län. Jag kommer att tala om att vi måste inse att framtiden innebär uppoffringar. En välkänd person sade ju en gång något om ''blod, svett och tårar'', och jag tror att det blir så. Människor måste inse att framtiden kan innebära helt slopade barnbidrag, slopade bostadssubventioner, dvs. höjda hyror, sänkta pensioner, sänkta ersättningsnivåer för a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring m.m. Men jag kommer också att tala om att vägen till framgång för Sverige ligger i att få fart på näringslivet och att främja småföretagsamhet. Då behövs det sänkta skatter så att företagare får tillbaka lusten och motivationen att göra något bra både för sig själva, för sina anställda och för Herr talman! Eftersom det finns barn i Sverige, måste det också finnas föräldrar. Jag hoppas att dessa inser sitt ansvar och tar sitt ansvar nu.

Herr talman! För en stund sedan hade jag problem med att jag inte visste vem som företrädde Ny demokrati i den ekonomisk-politiska debatten. Var det Dan Eriksson i Stockholm, Bo G Jenevall eller Lars Moquist? Jag har nu insett att det är Lars Moquist. Jag tackar för ett upplysande inlägg om situationen i trakten av Kalmar.

Herr talman! Sista skattedebatten för denna mandatperiod. Dags för summering. Vad har ni gjort? Vad har ni åstadkommit på skatteområdet? Ni övertog ett modernt skattesystem. Det hade ett brett stöd i riksdagen. Det satte stopp för skatteplanering. Det är viktigt inte bara för rättvisan, inte bara för förtroendet utan också för effektiviteten. Vi gjorde upp med Folkpartiet om det nya skattesystemet. Hur förvaltades det? Ja, det är bara att konstatera att Folkpartiet kapitulerat och låtit Bo Lundgren styra skattedebatten. När vår uppgörelse kom till kritan betydde uppgörelsen ingenting. När jag, herr talman, satt och funderade inför den här debatten, påminde jag mig om alla de kvällar, ibland nätter, då Kjell Johansson, Anne Wibble, jag själv, Lars Hedfors m.fl. satt och gjorde upp på punkt efter punkt. Vi gjorde det för att vi ville ha ett rättvist skattesystem. Men tyvärr har Kjell Johansson tydligen glömt den tiden. Vart tog enkelheten vägen? Vi införde tillsammans en likformig beskattning av hushållens kapitalinkomster. Alla avdrag var värda lika mycket. Nu är vi tillbaka i träsket. Det finns minst sju olika skattesatser på kapitalinkomster och massor av olika kvittningsmöjligheter. Man kan konstatera att ert bidrag till en ökad sysselsättning handlar om eventuellt fler jobb för skatterådgivare och skattejurister. Herr talman! Tala om en tärande sektor! Ni hade med fagra tal och vaga löften gett intryck av att alla skulle få sänkta skatter. Carl Bildt och Bo Lundgren lovade också i förra valrörelsen att sänka skatterna för de vanliga löntagarna. Ni talar fortfarande om att hushållen skulle ha fått sänkt skatt, kanske i hopp om att folk inte skall titta efter i plånboken. Men än så länge har vi världens bästa skola -- åtminste har vi haft det. Herr talman! Löntagarna är inte dumma. Bo Lundgren! Löntagarna kan räkna. Löntagarna kan tänka efter. Men sanningen är att löntagarna får betala mer i skatt på samma inkomst nu än när Bo Lundgren tillträdde som skatteminister. Ni har tagit bort eller begränsat avdragsmöjligheterna. Ni har infört nya egenavgifter. Sammanlagt har ni höjt skatterna på arbetsinkomster med närmare 30 miljarder kronor. Man blir onekligen irriterad när man ser bussreklamen i länet: ''Skattechock om Socialdemokraterna vinner valet!'' Det är skrämmande. Vår kritik handlar inte i första hand om att ni har höjt skatterna. Det kan vara nödvändigt i vissa lägen. Men en del av era höjningar har skett vid fel tillfällen. Ni har stramat åt en ekonomi som redan höll på att rasa, och har rasat, samman, Bo Vår kritik handlar om att ni sviker era löften. Ni lovade en sak och gjorde något helt annat. Ni hade aldrig en tanke på att sänka skatterna för oss vanliga löntagare. Vår kritik handlar också om de stora orättvisorna. Ni har höjt skatterna för dem som enbart har arbetsinkomster. Däremot har ni sänkt skatterna för dem som har arbetsfria inkomster med sammanlagt 23--25 miljarder kronor. Ni har beslutat att ta bort förmögenhetsskatten. Ni har beslutat att ta bort skatten på vissa utdelningar. Nu har ni mer än halverat skatten på aktievinster. För att ha fått sänkt skatt under er regering måste man vara rik -- väldigt rik. Ruska inte på huvudet, Bo Lundgren! Det vet jag, och det vet löntagarna. Det räcker inte med litet pengar på banken eller i allemanssparandet. Det krävs några miljoner i nettoförmögenhet. Och ju fler miljoner man har, desto mer har man tjänat på den moderata politiken. Detta begär ni väljarnas förtroende för i höst. Men jag tror att väljarna kommer att vara ganska kloka. Om ni genom ert skatteförslag får miljonärernas förtroende, kan jag förstå det. Men varför, herr talman, skulle en vanlig löntagare rösta på Moderaterna? Vad har ni moderater lämnat för besked om skattepolitiken efter valet? Ni säger att den skattepolitik som inletts skall fullföljas. Det innebär alltså fortsatta skattehöjningar för löntagarna. Det innebär också fortsatta skattelättnader för dem som är rika. Det är Moderaternas besked. Men den vägen leder inte framåt, Bo Lundgren, utan den leder bakåt. Vi socialdemokrater har redovisat vårt alternativ, som innebär en skattepolitik för rättvisa och tillväxt. Vi har två fundamentala krav i vårt skattesystem. Det första kravet är att den som tjänar mest och som har kapital skall betala en större andel skatt av sin inkomst än andra. Det andra är att ingen skall kunna smita undan. Skatteflykten måste stoppas. I båda dessa avseenden har skattepolitiken gått rakt emot den inriktning som Socialdemokraterna och Lundgren som skatteminister har lyckats med konststycket att höja skatten på arbete med nästan 30 miljarder kronor. Detta tål att upprepas från denna talarstol. Samtidigt har man sänkt skatten på kapitalinkomster och på stora förmögenheter med nästan lika mycket. Under den borgerliga regeringen har alla löntagare och pensionärer fått höjd skatt, och alla som äger aktier och förmögenheter har fått sänkt skatt. Under den borgerliga regeringen har rättvisan satts på undantag. Vi socialdemokrater kräver nu att kapitalinkomstskatten återförs till den nivå som bestämdes vid skattereformen, dvs. 30 %. Vi kräver att förmögenhetsskatten inte avskaffas utan reformeras och effektiviseras och att de som tjänar mer än 200 000 kr om året får en höjd inkomstskatt, en s.k. värnskatt. Jag vet att många människor är beredda att ställa upp på det, om det blir ett rättvist skattesystem. Först när vi får ett rättvist skattesystem har vi den moraliska rätten att kräva uppoffringar av det svenska folket. Det andra grundkravet på skattesystemet är att det skall vara konstruerat så att alla betalar skatt i vederbörlig ordning. Även på den punkten har den borgerliga regeringen misslyckats. I dag vet vi att många människor inte betalar sin skatt. Det handlar om flera tiotals miljarder kronor som på detta sätt undandras samhället. Regeringen har under våren lagt fram förslag som har vridit viktiga vapen ur händerna på skattemyndigheterna. Jag tänker på den proposition som handlade om Rättssäkerhetskommittén och som antogs av riksdagen för 14 dagar sedan. Jag tänker också på att den borgerliga regeringen har avskaffat skatteflyktsklausulen och betalningslagen. Jag tänker på alla de förslag som särskilt Moderata samlingspartiet har fört fram för att underminera skattekontrollen. Socialdemokratisk politik bygger på tre huvudförslag. Vi socialdemokrater föreslår en tillfällig värnskatt. Vi som har hälsa, jobb och goda inkomster skall bära vår del av bördorna. Vi föreslår en återgång till en likformig beskattning av hushållens kapitalinkomster. Det skulle bli ett sunt, effektivt och rättvist skattesystem. Vi föreslår förbättringar för de företag som satsar, investerar och skapar nya jobb. Det är en politik som kan få, och kommer att få, ett brett stöd hos det svenska folket. Det borde få ett brett stöd också i denna kammare. Så kommer jag till dagens stora händelse, herr talman, nämligen DN-artikeln av Anne Wibble. Hur kommer Bo Lundgren att ställa sig till Wibbles sparpaket? Det innehåller följande punkter: Sänkta pensioner; svaret blir säkert ett ja. Lägre förtidspension; svaret blir säkert ett ja, om jag känner Bo Lundgren rätt. Försämrad sjukförsäkring; svaret blir säkert ett ja. Minskad ersättning för arbetslösa; svaret blir med hundra procents säkerhet ett ja från Bo Lundgren. Bostadsstödet skärs ned; det har ju Bo Lundgren redan börjat med, så det kommer säkert att fortsätta. Sämre villkor för kommuner och landsting; det tror jag säkert att Bo Lundgren ställer upp på. Men jag undrar verkligen om Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet ställer upp på resten av punkterna, t.ex. höjda miljöskatter, moms på tidningar, jakt på skattesmitare. Det skulle vara oerhört intressant att få höra. Den näst sista dagen på detta riksmöte får man kanske lov att rikta ett litet tack till Ny demokrati. Det är nämligen tack vare dem i Ny demokrati, Bo Lundgren, som vi i skatteutskottet har kunna få mer pengar till skatteförvaltningarna. Och tack vare dem har vi i justitieutskottet kunnat få mer pengar till åklagare, detta för att just komma åt skattesmitning. Men det kanske är en omvändelse under galjen, Bo Lundgren. Det faktum att egenavgifterna höjs kommer att innebära att de marginaleffekter som Bo Lundgren så gärna talar om kommer att höjas. Jag skulle vara glad om Bo Lundgren kunde redovisa för skatteutskottets ledamöter och andra ledamöter i denna kammare var Bo Lundgren står i dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till samma reservationer som Göran Person.

Herr talman! Detta är valperiodens sista skattedebatt i riksdagen. I tre har har Sveriges folk fått uppleva vad en moderatledd regering och en moderat skattepolitik innebär. Det har varit tre blå år. Regeringen lovade sänkt skatt för alla. Löftena var säkert ärligt menade. Men de stod sig inte vid mötet med marknadskrafterna och valutaspekulanterna. Regeringen fick alltså växla in skattesänkartåget, det blå tåget, på ett smalare spår. Sveriges löntagare, Sveriges hushåll, fick inga skattesänkningar; de fick höjningar. De fick höjd moms, höjd skatt på el och bensin, höjd koldioxidskatt, slopat schablonavdrag, sänkt grundavdrag, slopat grundavdrag vid statlig taxering och slopat reallöneskydd i skatteskalan. Som lök på laxen fick Sveriges löntagare egenavgifter på 3 %. Och det kommer mera, precis som man säger i TV. Häromdagen fattade riksdagen principbeslut om ytterligare 9 % i egenavgifter under 90-talet. Herr talman! I början gick det inte så illa för statsrådet Lundgren. Under år 1991 höjde regeringen inga skatter. Men under åren 1992 till 1994 lyckades regeringen driva igenom skatteskärpningar på 40,5 miljarder kronor. Lägg sedan till egenavgifter på 8 miljarder kronor. Då blir summan 48,5 miljarder kronor i skatteskärpningar. För år 1995 blir det en nettohöjning med 3,5 miljarder kronor. Summa summarum blir det 52 miljarder kronor, dvs. 5 200 Herr talman! ''Farbror Blå'' borde rodna när han summerar alla de skattehöjningar som regeringen Bildt drivit igenom. Vi i det röda laget måste erkänna att regeringen visat prov på uppfinningsrikedom när det gäller att komma på nya metoder att höja skatterna för det svenska folket. Orginellt nog har man höjt de skatter som redan var höga. Lika kreativ har regeringen varit när det gäller att sänka de skatter som redan var låga, skatterna på kapital och för företag. Under 1991--1994 har regeringen drivit igenom sänkningar på 56 miljarder, främst för företag och kapital. Och rätt skall vara rätt, herr talman; slutresultatet blir faktiskt en nettoskattesänkning på ca 4,5 miljarder. Men det blev inte den blå finkostymen, som man skulle visa upp i valrörelsen -- det bidde bara en tumme. Herr talman! Jag behöver inte hänge mig åt recensioner. Till hösten har vi val. Då får väljarna avge sitt omdöme om de blå åren. Då får väljarna säga ifrån hur de vill ha det under kommande tre år. Ingen vet hur det kommer att gå. Men jag tror att väljarna har fått nog av den blå perioden, fått nog av skattehöjningar för hushåll och skattesänkningar för kapital och företag, fått nog av en sned fördelningspolitik. Herr talman! Det här gör inte att jag tror att resten av 90-talet blir en rosenröd tid. Sverige har svåra problem att hantera, problem som inte kan lösas genom att längta till Erlander, härma Sträng eller driva reprispolitik. I en ny tid fordras en ny politik, en radikal vänsterpolitik. Och den radikala vänsterpolitiken tar budgetunderskotten och statsskulden på allvar. I valrörelsen kommer jag att möta väljarna med ett rakt besked. Jag kommer att säga: Problemen med underskott och statsskuld inte är så allvarliga som ni tror -- de är mycket värre. Vi i den radikala vänstern vet att man inte kan lösa budgetproblemen med skattehöjningar -- det går inte -- men vi inser att man inte heller kan sanera statsfinanserna utan skattehöjningar. Vi talar klartext. Vi säger att ett realistiskt saneringsprogram kräver tre ting: ekonomisk tillväxt, besparingar och skattehöjningar. Det är förvisso inget glatt budskap, men det är ärligt. Jag skall ta ett enkelt exempel. Om man räknar med att varje nytt arbetstillfälle i privat sektor -- jag vill betona det -- stärker den offentliga ekonomin med 200 000 kr, skulle 300 000 nya jobb ge en direkt förbättring av de offentliga finanserna med 60 miljarder kronor. Visst vore det en väsentlig förbättring, men det skulle inte lösa problemen. Den konsekvenskalkyl som finns i kompletteringspropositionen, bil. 1.2, stöder i väsentliga delar min analys. I kalkylen skriver man följande: ''I alternativ 4 % utvecklas statsskulden mer gynnsamt än i alternativ 3 %. Budgetåret 1998/99 uppgår statsskulden trots detta till 1 830 miljarder kronor, vilket motsvarar 94,5 % av BNP.'' Jag fortsätter att citera: ''Även med de mycket gynnsamma förutsättningar som alternativ 4 % baseras på kommer den offentliga sektorns finansiella sparande att uppvisa underskott under hela LK-perioden. Utgifterna överstiger inkomsterna med 27 miljarder kronor Om även en mycket optimistisk kalkyl från Finansdepartementet pekar på så svåra statsfinansiella problem, frågar man sig varför inte övriga partier erkänner att skatteuttaget måste återställas. Om en mycket optimistisk kalkyl från Finansdepartementet pekar på så svåra statsfinansiella problem, ställer man sig frågan: Vad skulle hända med statsfinanserna om tillväxten uteblir eller blir väsentligt mindre? Det tycks ingen politiker vilja eller våga diskutera offentligt. Herr talman! Det är en allvarlig brist i finansutskottets bedömning, och i regeringens bedömning, att ingen mer än Vänsterpartiet vågar påtala nödvändigheten av att öka skatteinkomsterna genom skattehöjningar och basbreddningar. Herr talman! En annan allvarlig brist i finansutskottets betänkande är att man inte diskuterar den avgörande systemförändring som det innebär att de sociala trygghetssystemen under 90-talet till väsentliga delar förutsätts finansieras genom egenavgifter. Detta innebär en socialpolitisk systemförändring, som direkt påverkar marginaleffekterna för löntagarna. Riksdagen har fattat beslut om 3 % i egenavgifter och avser att införa ytterligare 9 % för pensionssystemet, dvs. totalt 12 %. Men på inkomster över 7,5 basbelopp, dvs. ca 260 000, skall man inte ta ut några egenavgifter. Sverige kommer då att få ett skatte och avgiftssystem där marginaleffekterna sjunker vid högre inkomster. Sverige kommer på bara några år att ha gått från ett system med alltför höga marginaleffekter -- det skall erkännas -- till ett system med regressiva marginaleffekter. De regressiva inslagen förstärks av att egenavgifterna är avdragsgilla vid beskattningen. Herr talman! Om de här tankarna på 12 % i egenavgifter skulle förverkligas leder det till oacceptabla fördelningspolitiska skevheter. Det är glädjande att Socialdemokraterna i elfte timmen har börjat att diskutera det problemet. Men hittills är det bara Vänsterpartiet som klart och tydligt avvisar egenavgifterna på 12 %. Herr talman! För att få statsfinanserna att gå mot balans krävs tillväxt, besparingar och skattehöjningar. Detta är den treenighet som krävs i den ekonomiska politiken. För kommande budgetår innebär Vänsterpartiets förslag en ökning av statens skatteinkomster med drygt 14 miljarder. Det är en förstärkning som gör att vi kan redovisa ett budgetförslag som utan kreativ bokföring innebär det starkaste budgetsaldot av alla alternativ i riksdagen. Och som jag ser saken, är minskade underskott det viktigaste enskilda bidraget som vi politiker kan komma med för att sätta fart på investeringarna och få fart på tillväxten i industrin. Jag tror att svensk industri kan klara samma skattenivåer som omvärlden, men jag tror inte att svensk industri vare sig vill eller kan verka i ett land där statsskulden bara växer och växer. Herr talman! Vi ställer också förslag som rör kommunalskatterna. Det är sänkningar för lägre inkomster, och det är höjningar i högre inkomstlägen. Netto innebär våra förslag att kommunsektorn förstärks med 5 miljarder. Vi är det enda parti som anvisar en sådan förstärkning. Varför? Jo, det finns inte något enklare sätt att bekämpa arbetslösheten än att låta bli att avskeda folk. Med vårt förslag kan vi värna de viktiga jobben, de riktiga jobben, i vården, i skolorna, i barn och äldreomsorgen. Hur gör vi detta? Jo, att slopa grundavdraget för inkomster över 200 000 kr är en skattehöjning som ger kommunerna 5 miljarder kronor, utan att man höjer marginaleffekterna över brytpunkten. Det är en skattehöjning, en solidaritetsskatt, för att värna välfärden. Herr talman! Höstens val är just ett solidaritetsval, ett val mellan solidaritet och växande klyftor. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra.
Herr talman! I onsdagens debatt försökte jag förmedla budskapet att Sverige på skattepolitikens område är på rätt väg. Det är faktiskt så att vi aldrig, under mina 35 år som politiskt aktiv, har haft så bra förutsättningar som i dag för en industriell blomstring och ett förnyat välfärdsbygge ur ett skatteperspektiv. Bolagsbeskattningen är ytterst konkurrenskraftig. Det är inte längre någon skattemässig nackdel att förlägga verksamhet till Sverige -- tvärtom. När det gäller egenföretagarbeskattningen -- ofta de allra minsta företagen -- har arbetet på att skapa rättvisa skatteregler kommit en bra bit på väg. Vid start av nya företag med bibehållen anställning har vi infört en kvittningsrätt. I dagens debatt har Socialdemokraterna hävdat att det är en orättvis fördelningspolitik att sänka skatten för företagen och aktieägare. Är det så? Nej, jag tror inte det. En skattepolitik som är inriktad på att skapa förutsättningar för nya, riktiga jobb kan aldrig vara dålig fördelningspolitik. Den sämsta fördelningspolitiken upplever trots allt den som inte kan få något jobb. Jag gick i mitt onsdagsanförande hårt fram mot Vänsterpartiet, som vill höja skatterna på företagen kraftigt. Jag gjorde det därför att jag upplever en sådan politik som ett hot mot vår framtid. Det är inte likgiltigt om vi erbjuder de bästa, medelmåttiga eller rent av dåliga förutsättningar för företagande och fortsatt välståndsbygge. I själva verket är det livsavgörande. Det bestämmer faktiskt vår framtid om Sverige är ett attraktivt land att etablera olika verksamheter i eller om det är ett totalt ointressant land, ett land som sorteras bort i första sållningen när det gäller etablering av företagsamhet. Genom skattereformen och genom den nuvarande regeringens arbete för att undanröja de obalanser och hinder för företagsamheten som vi inte klarade av i reformen har vi nu ett läge som nära nog med automatik leder till framgång och ökad välfärd. Det är av stor betydelse, Anita Johansson. Herr talman! Inför en valrörelse kan det vara lätt att falla för frestelsen att gå till val på populism och taktik. Jag måste ändå säga några ord om den ganska beklämmande föreställning på dessa teman som Göran Persson spelade upp här i dag. Detta har blivit något av en järnvägsdag. Lars Wachtmeister liknade Göran Persson vid en lokförare. Var det ett tåg som Göran Persson kom tuffande med här i dag så var det ett tomt godståg. Endast ett par vagnar var fullastade, och då med skattehöjningar för företagen. All annan last som eventuellt skulle distribueras stod kvar i godsmagasinen, väl förseglad, väl fördold. Göran Persson sade inte ett enda ord om besparingar. I stället fick vi se en otrolig balansakt på slak lina för att klara den omöjliga uppgiften att påstå sig vilja sanera budgeten utan att redovisa en enda besparing. Herr talman! Det var ledsamt att uppleva den person som vill framstå som vår blivande landsfader offra ansvaret för landets ekonomi för att maximera röstvinsterna! Visst kan man, Anita Johansson, välja att kritisera att aktieutdelningar inte längre dubbelbeskattas. Hur mycket har vi inte genom åren hört talas om de s.k. kupongklipparna, människor som framställs som onyttiga drönare i samhället. Nu är snart halva befolkningen sådana onyttiga drönare i samhället som sparar i aktier! Ställer man frågan till folk hur summan av aktieutdelningarna förhåller sig till exempelvis lönesumman inom industrin kan man få mycket konstiga svar. Ytterst få svarar rätt på den frågan eller kommer ens i närheten av rätt svar. Svaret utgör egentligen ett bra mått på hur massmedierna har försummat sin folkbildningsuppgift. Att de båda summorna är ungefär lika stora är inget ovanligt svar. Många svarar så. Det är alltså lätt att förespegla människor att deras standard kan höjas kraftigt om aktieutdelningarna åter straffbeskattas. Så enkelt är det nu inte. Aktieutdelningarna i Sverige har genom åren traditionellt legat på 1,5--2,0 % av lönerna. Gjorde man en direkt skatteväxling och växlade utdelning mot höjda löner skulle timlönen inom industrin kunna höjas med mindre än 50 öre. Det finns inte ens en chans att komma upp till en femtioöring. Om man tog med även de offentliganställda skulle det röra sig om en 25-öring mer i timmen för den som har turen att ha en så hög lön som 100 kr. i timmen. Men priset i form av minskat intresse för produktivt sparande -- sparande som ger jobb -- skulle bli högt. Jag ser att min taletid rinner i väg här. Även när det gäller förmögenhetsskatten kan man föra ett liknande resonemang. Det rör sig om ytterst blygsamma belopp. Socialdemokraterna hotar nu att riva upp beslutet om slopad förmögenhetsskatt. Den gamla departementspromemorian som föreslog 1 % förmögenhetsskatt även på arbetande kapital är åter aktuell. Men ingen svensk blir rikare av detta. Tvärtom -- det skadar bara viljan att investera i Sverige. Resultatet blir färre jobb här i landet. Återinförd förmögenhetsskatt i företagen motverkar i många företag nya satsningar mer än socialdemokraternas förslag till direktavskrivningar stimulerar. Årets val står med andra ord mellan en politik som ger nya jobb och skapar resurser för förnyad välfärd och en ofruktsam demonstrationspolitik som skadar välståndsbildande krafter. Det är därför som jag -- även om jag själv lämnar riksdagen -- kommer att arbeta för att landets finansminister skall heta Anne Wibble även efter valet i höst. Till sist vill jag passa på tillfället att rikta ett tack till riksdagens underbara personal på alla nivåer och till alla de vänner jag har fått här i riksdagen. Det har varit en underbar upplevelse att arbeta tillsammans med er i denna fina miljö och i denna kamratliga anda.
Herr talman! Jag måste få citera ur Folkpartiets motion 1991, Rättvisa åt det glömda Sverige. Det står så här: Våra resurser är begränsade. De friska och starka måste vara med och bära bördorna för de handikappade och de sjuka. De måste vara med om att avstå från vissa fördelar för att vi skall få råd att hjälpa dem som behöver stöd. Detta är en solidaritetsprincip som tyvärr ofta kommer på skam. Så stod det, herr talman, i Folkpartiets partimotion vårriksdagen 1991. Jag vill be Kjell Johansson begrunda vad ni då stod för. Jag är faktiskt orolig för det som händer i dag i Sverige, Kjell Johansson. Jag är orolig för att klyftorna i vårt land ökar. Motsättningarna mellan oss som har ett jobb och dem som är arbetslösa skärps. Motsättningarna skärps mellan de löntagare och pensionärer som fått sänkt skatt och sämre standard och de hushåll som har fått stora förmögenheter. Det blir inget bra land att leva i, Ibland har jag trott att Folkpartiet liberalerna skulle stå på de här människornas sida -- det glömda Sverige, de sjuka och svaga. Men visa då det någon gång! Moderaterna har fått ta över och styr helt och hållet skattepolitiken, och Folkpartiet har glömt det svaga Sverige. Det har människorna ute i samhället uppfattat, Kjell Johansson. SCB säger att nio av tio hushållstyper har förlorat på regeringens politik. Har inte Kjell Johansson begripit detta?
Herr talman! Jo, vi har förvisso begripit detta. Men vi har förstått en sak till, nämligen att vi måste höja våra inkomster, att vi måste skapa de resurser som behövs för att vi skall kunna hjälpa alla dessa grupper, alla dem som har det svårt. Det går inte på något annat sätt. Eller kan Anita Johansson, som så indignerat angriper den här politiken, tala om för mig vad man skulle ha gjort med de där tioöringarna som man kan tjäna in på att ha en förmögenhetsskatt eller på att höja andra skatter? Hur i all världen skall man kunna ge dessa grupper någonting genom att ta sådana belopp? Inte ens om vi höjde det totala skatteuttaget i Sverige i dag med 50 % -- och då menar jag alla skatter rakt av, vilket naturligtvis också skulle drabba de anställda och dem som har det svårt -- skulle vi kunna lösa detta. Inte ens då skulle pengarna räcka till att komma i balans! Därför är det viktigast att satsa den begränsade delen av skatterna på stimulanser för att få i gång produktionen, för att ge människor jobb -- riktiga jobb, inte AMS-jobb -- så att Sverige på nytt kan blomstra och bli en nation med en bestående välfärd, en välfärd som vi har råd att betala för.
Herr talman! Jag vet att Kjell Johansson älskar att tala om företagsskatter. Han är mycket duktig på det. Det var en bra debatt i onsdags. Då förklarade Lars Hedfors på ett förträffligt sätt för Kjell Johansson hur vi såg på företagsbeskattningen. Kjell Johansson säger att bolagsskatten inte är konkurrenskraftig. Det är faktist fel. Jag tyckte att det framgick av onsdagens debatt. Den är inte lika konkurrenskraftig i dag som 1991. Det är ett faktum. Det värsta är kanske de ostabila räntorna och de ständiga ändringarna när det gäller företagsbeskattningen. Man vet inte vilka spelregler som gäller. Detta reddes ut på ett bra sätt i onsdags. Jag vet inte om Kjell Johansson var här och lyssnade på Bo G Jenevall. Han läste med glädje ur en artikel i Dagens Nyheter i dag. Han sade att det var som att läsa något som var taget ur nydemokraternas program. Det sade han i denna kammare för ungefär tre kvart sedan. Jag undrar hur Kjell Johansson ställer sig till det. Håller Kjell Johansson med om att detta är taget ur nydemokraternas program? Jag skall läsa det programmet noga efter denna debatt. Med detta vill jag fråga Kjell Johansson om han ställer upp på det s.k. Wibblepaketet. Eftersom detta är min sista debatt med Kjell Johansson vill jag tacka honom för alla år och trätor i utskottet.
Herr talman! Anita Johansson måste ha hört fel. Jag har inte sagt att bolagsskatten inte är konkurrenskraftig. Jag sade att Sverige i fråga om företagsamhet inte någon gång under de 35 år som jag har arbetat aktivt har haft bättre förutsättningar när det gäller de rena skatteaspekterna; det var åtminstone det budskap som jag ville förmedla. Detta är oerhört värdefullt. Det ger en grund att bygga vidare på. Anita Johansson säger att man inte vet vilka spelregler som gäller. Det vet man. Den största osäkerheten i fråga om vilka spelregler som skall gälla är att näringslivet och företagarna inte vet vad som kommer att hända om Socialdemokraterna skulle råka vinna valet i höst. Det är precis som jag sade tidigare. Det tåg som Göran Persson kom tuffande med här i dag innehöll bara skramlande tomma vagnar, och lasten till svenska folket var undanställd. Anita Johansson! Försök inte få mig att tro på den kritik som Göran Persson riktade mot regeringen. Den var grovt omoralisk. Han anklagade regeringen för att inte ta sig an budgetsaneringen. Dessutom nämnde han inte en enda besparing, inte en enda åtgärd. Kom inte och påstå att man kan lyckas med en sådan politik! Det går inte. Man kan bara lyckas genom hårt arbete ute i företagen. Det arbetet har vi lagt en bra grund för i vårt utskott; när jag nu slutar i riksdagen är jag glad över att vi har gjort detta. Om vi hade lyckats lika bra i några andra utskott hade det verkligen kunnat gå bra för Tack Anita Johansson för ett trevligt samarbete, även under nätterna med skattereformen! Det var ett mycket bra och givande arbete till gagn för Sverige. Men, som sagt, det fanns några blottor. Dem har vi rättat till. Jag hoppas att ni fortsätter med det arbetet.
Herr talman! Kjell Johansson sade att det behövs tillväxt i ekonomin. Vi är ense om det. Kjell Johansson! 300 000 nya jobb i den privata sektorn ger 60 miljarder i sanering. Det räcker inte. Kjell Johansson säger att det behövs besparingar. Det säger jag också. Jag skall citera ur vår partimotion: ''För att långsiktigt få statsfinanserna i bättre balans krävs det besparingar. Det gäller framför allt besparingar på inkomstöverföringarna till företag, organisationer och hushåll.'' Det står vidare att det är riktigt att utforma besparingar på ett sådant sätt att systemet får en skarpare fördelningspolitisk profil och att det t.ex. gäller det framtida pensionssystemet och bostadssubventionerna. Vi redovisar i motionen 13 miljarder i besparingar. Det handlar om försvaret, vårdnadsbidraget, vägar, Invandrarverket, kriminalvården, sjukförsäkringen, jordbruksstödet, finansfullmakten, utbildningschecken och den statliga administrationen. Summan blir 13 miljarder. Atle och Bure ger 1 miljard. Det blir alltså 14 miljarder. Det skall vara en jämn fördelning mellan skattehöjningar och besparingar. Anser Kjell Johansson att det går att sanera statsfinanserna utan skattehöjningar? Jag anser inte att det är möjligt. Därför föreslår jag skattehöjningar trots att jag vet att det inte är så uppskattat. Jag tror att Sveriges hushåll tål skattehöjningar. De orkar med det för barnens och framtida generationers skull. Men om de samtidigt ser att vissa grupper -- aktieägare och företagare -- bara får skattesänkningar tror jag att de vägrar att vara med. Samhällssolidariteten brister om några får åka första klass i det blå tåget och andra bara får sitta i godsvagnarna där det är kallt och blåsigt. Då fungerar det inte längre. Det måste finnas ett mått. Jag tror inte att det kan vara lika för alla, men det kan inte finnas hur många klasser som helst, och företagare kan inte få fribiljetter.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Detta är en repris på den debatt som vi hade i onsdags. Lars Bäckström kan egentligen läsa svaren i protokollet. De finns där. Lars Bäckström nämnde en massa områden, t.ex. jordbruket. Jag beklagar att vi inte har fått hantera dessa områden i skatteutskottet. Då hade vi möjligen kunnat komma fram till något vettigt även när det gäller dessa frågor. Däremot tror jag inte att det går att sanera Sveriges ekonomi med skattehöjningar på enorma belopp som gör Sverige till en medelmåttig nation för företagande. Det är ingen mening med att vi diskuterar det här. Vi har debatterat detta åtminstone tio gånger i kammaren, och vi kommer inte överens. Jag tror inte heller att det är nyttigt att man sprider missuppfattningar när man talar om aktieägare osv. Jag försökte i talarstolen att tala om detta med aktieutdelningen. Man kan tänka sig en man som har en lön på 100 kr i timmen. Om han skulle ha fått ta del av aktieutdelningen skulle han få några tioöringar extra. Jag tror att han därför tycker att det är en för honom fantastiskt bra affär att aktieägarna ställer upp med kapital och har startat den arbetsplats där han jobbar -- allt detta i stället för några extra tioöringar. Han kommer inte att förebrå kupongklipparen.
Herr talman! Kjell Johansson säger att det inte är någon idé att vi debatterar eftersom vi inte övertygar varandra. Det gör vi inte, men det är väl inte enbart därför som vi debatterar? Det gör vi också för att klarlägga politiska skiljelinjer för väljarna. Jag har sagt att jag vill spara, att jag vill ha tillväxt. Vi är överens, men det finns en skillnad. Kjell Johansson vill inte ha skattehöjningar för att sanera statsfinanserna. Jag säger att det inte går att sanera statsfinanserna utan skattehöjningar. Jag är ickepopulisten. Jag har det enkla, raka och sanna budskapet, enligt min analys. Anne Wibble tycks till en viss del vara överens med mig, men hon kommer med glidningar. I verkligheten tror jag att vi är mer överens, men av ideologiska skäl vill hon inte erkänna att det behövs rejäla skattehöjningar. Nathalieplanen har hittills mestadels inneburit skattehöjningar. Kjell Johansson! Jag känner många företagare. Det finns många aktiesparare som är villiga att bidra till att sanera landets finanser. De vet att det behövs. De är inte sådana homo economicus att de bara ser till sitt eget. Många företagare har förmågan att se till helheten och allas bästa och är villiga att bidra. Jag rör mig i många sociala skikt bland mina vänner från det kvarter i Uddevalla där jag växte upp. Många av mina vänner har det tämligen smått. Många är arbetslösa. Men många av dem är villiga att bidra genom att betala mer i skatt för att klara sjukvården. Jag har också sett andra miljöer i Sverige, där man har det mycket gott. Jag åkte båt häromkvällen och såg hur de hade det i sina villor vid stränderna. Jag besöker ibland familjer i Stockholms villakvarter, där man har det mycket bra. Många av dem har stora aktieinnehav, och många äger företag. Många av dem är inte så egoistiska som Kjell Johansson tror utan är t.o.m. villiga att bidra till saneringen av det här landets finanser. Det är vårt budskap inför valet! Vi behöver sammanhållning i landet -- inte vidgade klassklyftor. Vi behöver skattehöjningar -- vi klarar oss inte utan sådana. Men lyssna inte bara på Lodin och de mest utpräglade hökarna på näringslivets sida. När de hade 60 à 70 % i skatt, sade de att om de hade bara 50 % i skatt, så skulle de vara nöjda. Så blev skatten 50 %, och då sade de att om skatten blev bara 30 %, så skulle de vara nöjda. När skatten blev 30 %, ville de att den skulle vara 28 %. Året därpå sade de: ''Om skatten blir bara 25 % kanske vi kan klara oss.'' Det är som när aptiten växer medan man äter. Vi får prata med företagarna ute på fältet och förklara att landet har svåra ekonomiska problem och att vi vill att alla skall hjälpa till. Det är vårt budskap. Vi har föreslagit den jättelika, gigantiska summan av 3 miljarder, som vi vill ha in från näringslivet genom höjning av energiskatterna. Det är inte mycket, men det behövs för att sanera statsfinanserna.
Herr talman! Jag vet inte om väljarna blir klokare av att lyssna på Lars Bäckströms långa utläggningar. Skillnaden mellan oss är -- om vi nu skall ge väljare någon upplysning -- att vi, i motsats till er, inte vill höja skatterna på företagandet. Vi tror inte på den metoden. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tror att ett direktavdrag vid investeringarna kommer att stimulera företagandet. Men om ni accepterar att en kostnadslättnad för företagarna stimulerar investeringarna, måste ni väl också acceptera att en kostnadshöjning har den motsatta effekten. Man kan då heller inte tro att det går att få ut någonting av de otroligt kraftiga skattehöjningar som Vänsterpartiet vill lägga på företagen. Man får heller inte människor intresserade av att göra något extra, om man, som Vänsterpartiet gör, diskuterar en höjning av marginalskatterna till 60 à 70 %. Det går inte att hålla på så här. Den politiken har vi provat i Sverige, och den har visat sig vara totalt oanvändbar. Även jag har träffat en och annan företagare. Parallellt med mitt arbete i riksdagen har jag jobbat fackligt ganska intensivt i väldigt många småföretagarorganisationer. Lars Bäckström talade om att han träffar företagare. Även om det är litet svårt för mig att anföra det som ett argument, vill jag ändå säga att det väl måste tillmätas någon betydelse att jag på Företagarnas kongress förra fredagen fick deras nyinstiftade guldmedalj för de insatser jag gjort. Förlåt detta skryt på slutet!

Herr talman! Riksdagskamrater! Vi är valda ombud för Sveriges folk. Det är svenska folkets vilja vi skall företräda, med de politiska nyanser som respektive partis ideologi och program motiverar. Svenska folket har en urgammal rätt att sig självt beskatta. Som riksdagsledamöter representerar vi denna folkets rätt. Vårt uppdrag är bl.a. att besluta om rättvisa och tillräckliga skatter, som kan finansiera den gemensamma sektor som svenska folket vill ha. Det stora budgetunderskottet är, som många tidigare i dag har sagt, ett mycket stort och svårlöst problem. Samtidigt kan vi konstatera att vi nu har ett överskott i bytesbalansen. Det betyder att vi totalt sett producerar mer i Sverige än vi konsumerar. Vi behöver inte längre låna i utlandet för att kunna betala för oss. Hur stort blir då överskottet i våra affärer med utlandet? Prognosen lyder på 30 à 40 miljarder för år 1994 och på betydligt mer för år 1995. En betydligt snabbare ökning av industriinvesteringarna än vad prognosen visar kommer att minska överskottet i bytesbalansen, men samtidigt bygger vi upp vår produktionskapacitet, något som på sikt stärker vår betalningsförmåga. Varför stiger då räntorna när Sverige som nation för första gången på många år kan betala för sig? Vi kan ju faktiskt totalt sett amortera på våra utlandslån. Jag har självfallet inga säkra svar på dessa frågor, men jag kan som många andra redovisa mer eller mindre kvalificerade gissningar. I samband med försvaret av kronan togs det upp stora lån i utlandet. Dessa användes under år 1993 och början av 1994 till att finansiera budgetunderskottet. Upplåningen på den svenska marknaden var under den tiden mycket begränsad. När de tidigare utlandslånen utnyttjades, steg statens upplåningsbehov mycket snabbt. Det tycks inte funnits beredskap för detta på den svenska marknaden, och när detta sammanföll med räntehöjningar i USA, blev effekten vida större än vad någon hade förutsett. Ändå har vi ett sparandeöverskott i Sverige, men det består i hög grad av amorteringar på lån. Dessa pengar är ofta inte direkt tillgängliga för alternativ placering. Bankerna drar ner sin lånestock för att skapa marginaler till gällande kapitaltäckningskrav. Börsutvecklingen har varit klart positiv, och borttagandet av dubbelbeskattningen ökar också intresset för placering i aktier. Detta har medverkat till en viss knapphet på kapital för placering i obligationer, och räntorna har stigit. Staten behöver trots sparandeöverskott låna i utlandet, och det inger inte förtroende. Det budgetunderskott som finansieras med svenska lån innebär, som alla vet, att statens kostnader för räntor alltid blir en ränteintäkt hos någon svensk, som staten beskattar för denna kapitalinkomst. Den i Sverige placerade statsskulden utgör i första hand ett svårlöst fördelningsproblem och påverkar egentligen inte nationens totala soliditet. Minskade kostnader, högre skatter och större produktion är de tre vägar vi kan utnyttja för att få balans i statens affärer. Samtliga tre möjligheter måste utnyttjas optimalt om vi skall nå balans inom rimlig tid. Det är en svår uppgift att forma de skatter som både ger mer intäkter, stimulerar produktion och nyföretagande och därmed ger ökad sysselsättning. Detta är vad vi måste åstadkomma på ett trovärdigt sätt. Det går inte utan breda lösningar. Opposition och regering måste här förenas om en gemensam grund som marknaden tror på. Vi måste sluta med att tala om att riva upp produktions och sysselsättningsfrämjande skattelättnader. Det skapar ingen rättvisa att fler förblir arbetslösa. Herr talman! Det borde vara ett gemensamt intresse för alla som sätter Sveriges bästa främst att medverka i en bred uppgörelse om grunden för den kommande ekonomiska politiken och därmed ge den regering som skall tillträda i höst ett vettigt utgångsläge för att på rimlig tid få statens ekonomi i balans. Ett normalt ansvarstagande och en lika naturlig självbevarelsedrift borde få alla att delta i detta. Eftersom detta blir mitt sista inlägg i en kammardebatt vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla som arbetar här i riksdagen, ett tack för briljanta arbetsinsatser, ett tack för god service och ett tack för gott kamratskap.

Fru talman! Anledningen till att jag är besviken i dag, litet rädd och skrämd inför framtiden är att Centern har gått ifrån fördelningspolitiken. Bo Lundgren och jag hade förmånen att arbeta tillsammans i den stora skatteutredningen. Där fick i alla fall jag en känsla av att Görel Thurdin, som representerade Centern, slogs för de svaga och skulle se till att vi fick högre marginalskatt osv. Vart har det tagit vägen, Ivar Franzén, sedan ni kom i regeringsställning? Jag sade i mitt anförande att mittenpartierna lagt sig platt för moderater och Bo Lundgren. Det är beklämmande. Ivar Franzén säger att det måste bli breda lösningar. Det tycker jag också. Men de breda lösningarna måste vara för de många människorna, Ivar Franzén, inte för ett fåtal rika aktieägare och förmögenhetsägare. Det är inte dem jag värnar om. Jag tycker att ni i Centern, när ni fått nyktra till litet, borde börja tänka om när det gäller skattepolitiken. Det lät så för några år sedan att vi skulle ha Centern med oss. Olof Johansson sade i valrörelsen att ett krav från Centern var att det skulle införas skattesänkningar för dem som tjänar under 100 000 kr. Vart har det tagit vägen? Centerledaren framhöll med stor skärpa att det inte skulle bli tal om att ändra i social trygghet. Man skulle sätta rättvisan främst. Men det har inte skett, Ivar Franzén, under den här perioden. Det är därför som vi kritiserar er så hårt. Men Ivar Franzén kan kanske påverka Centern i framtiden, så att ni går tillbaka till att tänka litet mer fördelningspolitiskt.
Fru talman! Anita Johansson vet mycket väl att det inte stämmer med sanningen att Centern lagt sig platt för moderater eller folkpartister. Centern ingår i regeringen och arbetar aktivt där. Centern har i icke oväsentliga delar fått igenom sin politik. Vi är stolta över vårt jobb som helhet. Det är inte heller sant att inte de som tjänar mer varit med och betalat. Jag skall nämna två exempel som direkt berör sådana. Grundavdraget gäller inte längre för den statliga beskattningen. Man har tagit bort den 2-procentiga extra uppräkningen vid brytpunkten, för att ta ett par exempel. Det finns fler saker där vi har medverkat till att fördela bördorna på ett rättvist sätt. En grundförutsättning för att kunna bedriva en bra fördelningspolitik, som är en av Centerns främsta målsättningar, är att ha något att dela på. Det har vi fått arbeta intensivt med. Nu börjar vi se uppgången. Vi ökar vår produktion väsentligt. Vi har egentligen första gången på tiotals år ett stabilt överskott i vår bytesbalans. Detta är en av grunderna för att vi åter skall kunna bli en nation som kan betala för sig fullt ut. Jag har redan tidigare sagt att det föreligger en rad svåra fördelningsproblem. Dem löser man inte över en natt, men räkna med att Centern i den mån vi är med kommer att aktivt arbeta för en bra lösning i dessa frågor.
Fru talman! Anita Johansson vet dess värre att Centern har lagt sig platt för den moderata skattepolitiken. Tyvärr, måste jag säga. Det måste Ivar Franzén hålla med om. Man har tagit ungefär 30 miljarder från löntagarna och gett till de rika. Så är det. Det vet alla i det här samhället. Jag skulle vilja ha en liten kommentar av Centern och Ivar Franzén när det gäller dagens berömda debattartikel. Hur ser Centern på Wibbles sparpaket? Går Centern med på att sänka pensionerna, på lägre förtidspension, försämrad sjukförsäkring osv.? Då är det krämmande om Centern skulle få någonting att säga till om under nästa mandatperiod.
Fru talman! Eftersom Anita Johansson vet -- det är tydligen ingen annan som vet enligt hennes sätt att tänka -- finns det kanske ingen anledning att ytterligare kommentera frågan. Jag hävdar ändå att jag i det arbete vi gjort i bl.a. skatteutskottet, där ju skattefrågorna behandlas, inte är en alldeles betydelselös person. I någon liten mån har jag kunnat påverka en och annan sak. Det kallar jag inte för att lägga sig platt. Det kallar jag för konstruktivt samarbete. Det är faktiskt det som har betecknat denna regering. Det är på så sätt som vi jobbar. Det finns många beröringspunkter också mellan Anita Johanssons och mitt parti. Självfallet kan vi finna lösningar. Det är alldeles fel att hävda att vårt arbete i regeringen skulle vara någon sorts nollsparkande under hängmattan eller liknande. Centern har kunnat påverka. Vi har respekt för de andra partierna också. Dagens berömda artikel har Per-Ola Eriksson redan kommenterat. Jag finner ingen anledning till att göra några ytterligare kommentarer.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta debatten om Centern kan påverka regeringen eller ej. I någon mening kan man säkert det. I morgon får vi information om Öresundsbron. Det är prov på Till Ivar Franzén skall jag ställa en konkret fråga. Skatteutskottet hade att behandla en fråga om indirekt beskattning. Den 21 april avstyrkte utskottet Vänsterpartiets krav på en utredning om en differentierad bensinskatt. Det var bara vi som stödde det kravet. Häromdagen sade Centerns gruppledare i ett pressmeddelande att han ville ha en utredning om differentierad bensinskatt. Betyder det att Centern har ändrat sig? Det borde det göra. Jag vill ha svar på den tydliga och raka frågan. Är vi alltså överens om en utredning om en differentierad bensinskatt? Ivar Franzén talar om breda lösningar. Den delen tycker jag var väldigt bra i hans anförande. Om man lyssnade noga upptäckte man väldigt stora likheter mellan Ivar Franzén och Lars Bäckström, t.ex. detta att man skall sanera statsfinanserna genom tillväxt, fler arbeten, besparingar och nedskärningar. Jag tyckte mig höra Ivar Franzén tala om skattehöjningar. Jag uppfattade det så. Är vi alltså överens om de olika möjligheterna rent teoretiskt? Jag är för de möjligheterna. Är också Ivar Franzén för dem, då finns det möjligheter till breda lösningar. Det är utmärkt. Kjell Johansson verkar inte vilja vara med i den enigheten. Men jag tror att socialdemokraterna är för tillväxtskapande åtgärder, besparingar och skattehöjningar. Då börjar det växa fram ett mått av enighet. Alla kan ju inte vara med, men de kanske ändrar sig. De kan ändra sin politik. Det verkar som om Anne Wibble tycker att det är vettigt att höja energiskatterna. Hon kanske börjar ansluta sig till Centerns linje, som innebär att man stöder Vänsterpartiets krav på ökad energiskatt inom industrin. Det finns spirande enighet, även om det finns motståndare i kammaren, som Kjell Johansson. Men Wibble skriver i DN att hon vill ha höjd energiskatt. Olof Johansson vill det, och Lars Bäckström vill det. Är vi överens om att vi skall ha höjd energiskatt för industrin?
Fru talman! Jag förmodar att Lars Bäckström syftar till resonemanget kring Trafik och klimatutredningens förslag om dramatiskt höjda bensinpriser. Det är uppenbart att det i ett läge där man skall överväga bensinskattehöjningar i storleksordningen 1--2 kr måste bli fråga om någon form av skatteväxling. Annars är det helt orealistiskt. När det gäller hur en skatteväxling kan ske, tror jag inte att det mest praktiska är att införa olika bensinpris i olika delar av landet. Det måste i så fall bli en skatteväxling som ger en ökad köpkraft för dem som drabbas hårdast. Detta är fortfarande ganska oklart. Det är mer en principiell deklaration som jag gör här. Sedan, Lars Bäckström, känner vi väl varandra så väl att Lars Bäckström vet att jag menar det som jag säger. Det finns tre möjligheter, och det är kombinationen av dessa tre möjligheter som det finns olika åsikter om. När det gäller ökad produktion, som jag tror är viktigt, älskar Lars Bäckström att upprepa att 30000 nya jobb ger 60 miljarder. Det är inte orealistiskt att 300 000 jobb kan ge 150 miljarder i ökat produktionsvärde. Det är egentligen detta som gör att vi får en större kaka att dela på. Det finns även en rad andra saker i den process som vi nu upplever som bidrar till att sysselsättningen ökar, att det blir färre arbetslösa och att produktionen ökar. Det är alltså den vägen som vi måste gå. Det är givet att vi från skatteutskottet har beställt en ytterligare översyn av energiskatterna. Det är självklart att jag inte kan vara emot denna översyn, eftersom jag själv har varit med om att utforma den. Men vi har inte tagit ställning till nivåerna. Dessutom har vi beställt en utredning om skatteväxling på det området, vilket innebär att energiskatterna kan höjas om andra skatter sänks. I stort sett har vi en väldigt öppen attityd. Vi försöker att göra analyser och se till att det blir bra lösningar när det gäller de frågor som vi samarbetar om.
Fru talman! Jag vill upplysa för kammaren och till protokollet få antecknat att Vänsterpartiet har ett enda förslag som direkt höjer skatten för svenska företag, nämligen höjd energiskatt med 3 miljarder. Ivar Franzén tycks i pricip vara överens om denna inriktning. Anne Wibble skriver i dag att det är bra med höjd energiskatt. Det rör alltså på sig, även om det naturligtvis går alldeles för sakta. Men vi kommer att driva på. Nu skall jag, Ivar Franzén, läsa upp ett pressmeddelande. Det är riksdagsman P-O Eriksson som den 6 juni 1994 skriver så här: Centern föreslår en regional differentiering av bensinpriset. Centerns riksdagsgrupp har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur en regionalt differentierad bensinskatt skall utformas. Står Ivar Franzén bakom P-O Erikssons utspel? Jag gör det. Jag stöder P-O Eriksson. Ivar Franzén talade om ett produktionsvärde på 150 miljarder. Hur mycket skulle det sanera statsfinanserna med? Jag talade om 60 miljarder. Nu vill vi höra vad de 150 miljarderna blir för tillskott till saneringen. Vi slipper kanske att höja några skatter. Det kanske rasar in jättemycket pengar, så mycket att vi t.o.m. kan sänka skatterna. Ivar Franzén kan säkert presentera en siffra. Jag vet att Ivar Franzén har en siffra. Han tycker om att räkna. Det skall bli spännande att höra den siffran. Ivar Franzén talade om en mix av tillväxtskapande åtgärder, automatiska inkomstförstärkningar, besparingar och skattehöjningar. Vi har en indikation i vårt budgetförslag. Vi vill ha lika stora delar skattehöjningar och besparingar. Det är ju en indikation så god som någon på hur man skall få ned de gigantiska underskotten. Det är den viktigaste enskilda åtgärden som vi kan vidta för att få fart på Sveriges industri och näringsliv. En företagsledare investerar inte enbart med hänsyn till skatteskalorna. I så fall hade det inte gjorts några investeringar under 50 och 60-talet när skatten var mycket högre än nu. Men då gjordes det stora och tunga investeringar i industrin. Det är inte där knuten i fråga om investeringar ligger, utan det gäller tron på framtiden. Men om man har tron att statsfinanserna bara rasar ihop, då skulle jag inte satsa en krona i industriinvesteringar. Då kommer allt att lamslås.
Fru talman! Det här med olika skatter i olika regioner är ett gammalt och ganska väl diskuterat problem. Centern räds aldrig att angripa mycket svårlösta problem. Det är därför naturligt att vi försöker att jobba vidare med detta. Men problemen är säkerligen omfattande. Det är först när man ser resultatet av utredningen som man kan ta ställning till huruvida detta är en möjlig väg eller inte. Jag vill upprepa att vi alla i partiet är överens om att om man skall genomföra så stora bensinskattehöjningar, måste det på något sätt ske en omfördelning. Om denna omfördelning sker geografiskt eller på annat sätt är inte så viktigt. Däremot måste det ske rättvist och ge en förstärkt köpkraft till vissa grupper. Det är, Lars Bäckström, självfallet så att om man har en tillräckligt god lönsamhet i industrin, då är det inte skatterna utan slutresultatet som är avgörande. Men om vi långsiktigt ser på den konkurrens som finns i Europa och i världen i övrigt, tror jag inte att vi kan bibehålla stor dragningskraft på kapital och hög sysselsättning i Sverige, om inte beskattningen är mycket konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Det är den kunskapen som har gjort att vi har ställt oss bakom bl.a. slopandet av dubbelbeskattningen. Den stabilitet som en borgerlig majoritetsregering skulle ge efter valet skulle självfallet stärka den framtidstro som också är en viktig del för att företagen verkligen skall satsa. Låt oss tillsammans önska att det blir så.

Fru talman! Tre år går mycket fort -- alltför fort, skulle jag vilja säga -- när man har haft att lägga tankemödan på mycket intressanta saker. Jag har lärt mig mycket av trevliga och kunniga kamrater från både regeringspartierna och oppositionen, i såväl skatteutskott som bostadsutskott. Det har varit bra kanslipersonal i båda utskotten. Ett varmt tack för den gångna perioden. Jag har också fått klart för mig att vi politiker har en gigantisk uppgift att förklara vad som skapar välstånd och utveckling i samhället. Jag är vidare helt klar över att om vi skall få bort arbetslösheten måste vi fortsätta att skapa bättre villkor för småföretagsamheten i landet. Vi har gjort mycket under den gångna perioden men det återstår ytterligare åtgärder att genomföra för att ge de mindre företagen samma skattevillkor som de större har.

Så här skriver Kjell-Olof Feldt: ''Vi socialdemokrater har inte utan fog beskyllts för att önska det omöjliga: rika företag men fattiga företagare och företagsägare.'' Dess värre är det nog inte bara socialdemokrater som har levt i den här vanföreställningen. Det behövs en bättre samverkan också mellan landets utbildningsresurser och småföretagsamheten. Som exempel kan nämnas företagarutbildning på gymnasienivå. Jag tycker också att man i det här sammanhanget skall notera att också en väl fungerande kommunal service i balans bidrar till ett ökat välstånd. Det bör observeras att den service som lämnas kan vara såväl privat som driven i föreningsregi. Fru talman! Jag tror på den politiska dialogen. Utifrån vad jag menar är riktigt och rättfärdigt är jag litet bekymrad över Socialdemokraternas attacker på vårdnadsbidraget, den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och jordbruket. Jag nämner dessa tre områden för att jag uppfattar dem som mycket viktiga för oss kristdemokrater. Egentligen anmälde jag mig till den här debatten för att avsluta ett meningsutbyte som jag hade med Anita Johansson här i kammaren den 30 mars, när vi debatterade skattepolitiken. Jag har varit bekymrad över den kommunala ekonomin. Som framgår av s. 117 i dagens betänkande har socialdemokraterna nu släppt det tidigare kravet på att grundavdraget i den kommunala beskattningen skall återföras till den högre nivå som gällde fram till utgången av förra året. En sådan åtgärd skulle ju ha drabbat den kommunala ekonomin. Anita Johansson frågade mig då vad jag ansåg om Nu är det väl så, Anita Johansson, att förenklade kampanjer långt ifrån fångar hela sanningen. Socialdemokraternas kampanjer mot vårdnadsbidraget kan här tjäna som ett belysande exempel. En viktig faktor i de skattehöjningar som Skattebetalarnas förening förutser är kraftigt höjda kommunalskatter. Här känner jag själv en omfattande oro för vad den socialdemokratiska politiken innebär. Det är därför som jag två gånger tidigare har frågat Anita Johansson hur socialdemokraterna har tänkt sig att kompensera kommunerna för skattebortfallet på grund av det höjda grundavdraget. Nu har socialdemokraterna för ögonblicket släppt denna tanke. Men i stället surrar det av rykten i luften om att socialdemokraterna efter valet kommer att brandskatta kommunerna. Kommunerna skulle tvingas att höja skatten på grund av minskade statsbidrag. Riktigt orolig på den här punkten blev jag när vi i går voterade om den kommunala ekonomin. I de tre voteringarna avstod många socialdemokrater från att rösta. Innebär detta, Anita Johansson, att det ligger någon sanning bakom ryktena och påståendena om höjda kommunalskatter som ett socialdemokratiskt alternativ?

Fru talman! Harry Staaf tog upp Socialdemokraternas politik utifrån perspektivet att han värnar om kommunerna. Då blev jag faktiskt väldigt fundersam. Jag vet att det finns många kristdemokrater som vill värna om kommunsektorn, speciellt sjukvården och äldreomsorgen. Men, Harry Staaf, Kristdemokraterna står ju bakom Nathalieplanen, som betyder att man skall minska anslagen för verksamheten inom kommunsektorn med 35 miljarder kronor. Jag har aldrig hört minsta kritik från Kristdemokraterna på den punkten. Det är ju en plan som innebär att kommunerna kommer att tvingas avskeda tiotusentals sjukvårdsanställda och anställda inom äldreomsorgen, samtidigt som de skall ackumulera överskott i sina kassakistor. De gamla och sjuka skall alltså se hur de får sämre vård, samtidigt som pengarna läggs på hög. Att detta inte går förstår väl alla och envar. Anne Wibble kommer ju att dra in dessa pengar, vilket hon också bekräftar i dag i Dagens Nyheter. I detta läge anklagar Kristdemokraterna andra för att ha en dålig politik för kommunsektorn. Men, Harry Staaf, ni kristdemokrater har ju gått med på höjd moms, höjd skatt, slopat schablonavdrag, sänkt grundavdrag, slopat grundavdrag i statlig taxering, slopat reallöneskydd i skatteskalan osv. Men ni kan inte tänka er att gå med på förslaget om slopat grundavdrag i den kommunala taxeringen som skulle ge kommunerna 5 miljarder kronor. Om man gör så, höjer man ju inte marginalskatten, och då slipper kommunerna höja sin skattesats. Detta borde ju tillfredsställa Kristdemokraterna. Varför har ni inte slagits för denna tanke?
Fru talman! Lars Bäckström är litet rolig ibland. Han började sitt inlägg med att kritisera regeringen för att den hade höjt skatter och avgifter med 52 miljarder kronor. Nu fortsätter han att rikta kritiken mot mig också, för att vi inte vill höja skatter. Samtidigt som Lars Bäckström kritiserar regeringen för att ha höjt skatterna, vill han fortsätta att höja skatterna. Vi är ju många som är överens om att fortsatt höjda skatter innebär färre arbetstillfällen. Lars Bäckström hade ett strålande räkneexempel på vad 300 000 nya arbetstillfällen betyder för statskassan. Det är helt klart att pengarna inte räcker till för att få ekonomisk balans, utan vi måste minska både de statliga och kommunala utgifterna. Jag hoppas att Lars Bäckström har uppfattat resonemanget, att vi från kristdemokraternas sida har velat slå vakt om vård och omsorg för gamla och sjuka. Det är inte på detta område som vi ska göra inskränkningar.
Fru talman! Det är ungefär som att säga: Anfall, anfall men ingen blodsutgjutelse. Det går liksom inte, därför att i krig blir det blodsutgjutelse. Kommunernas utgifter består huvudsakligen av lönekostnader. De flesta kommunalanställda arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan. I andra utgifter har man redan gjort neddragningar. Min huvudpoäng var inte att kritisera regeringen för skattehöjningarna, utan det var den dåliga fördelningsinriktningen, att man höjer skatterna för löntagare och hushåll och sänker skatterna för företagare och kapitalägare. Det är detta som jag kritiserar. Jag kritiserar er kristdemokrater, därför att man kan inte säga att man inte vill ha skattehöjningar i kommunerna -- det vill inte jag heller -- samtidigt som man säger att vi skall dra in pengar från kommunerna, minska statsbidragen. Samtidigt skall kommunerna öka insatserna på vård och omsorger. Man kan inte både backa och köra framåt samtidigt. Det bör man besinna. Varför, Harry Staaf, kan inte ni kristdemokrater gå med på att ta bort grundavdraget för inkomster över brytpunkten? Då skulle kommunerna få 5 miljarder utan att marginalskatterna höjs. Ni har ju gått med på så många andra skatteskärpningar för löntagarna. Varför inte just denna? Här skulle ju pengarna gå till vård och omsorger. Därför kan jag inte riktigt förstå logiken. En möjlig förklaring är att ni inte får lov att säga vad ni tycker. Då kan ni inte heller göra det. Det är faktiskt den enda logiska förklaring som kan uppstå. Annars får ni förklara varför ni inte tycker att det är bra att slopa grundavdraget i den kommunala beskattningen för inkomster över 200 000. Det skulle ju ge vården mer pengar. Fru talman! Jag skall upprepa det tidigare exemplet att 300 000 nya jobb i privatsektorn ger 60 miljarder i intäkt. Om vi t.o.m. fick ett produktionsvärde på miljarder -- med 30 % skatt på den, blir resultatet under 10 miljarder. Så inte ens detta löser problemet. Vi behöver mer skatteinkomster för att klara vården och omsorgen.
Fru talman! Jag tror att Lars Bäckström finner svar på sina frågor om han slår upp s. 238 i betänkandet och läser sin egen meningsyttring. Där är Lars Bäckström uppriktigt oroad över marginaleffekterna, om vi genomför egenavgifter i socialförsäkringssystemet. Det är helt klart, Lars Bäckström, att om vi genomför växlingen av egenavgifter i socialförsäkringssystemet, vilket jag tycker vore riktigt, bör vi ägna oss åt en ganska fördjupad analys innan vi plockar in den s.k. vaggan i upptrappning som Lars Bäckström har föreslagit.
Fru talman! Jag tror att jag har sagt i någon tidigare debatt med Harry Staaf att jag har gett upp hoppet om kds och fördelningspolitiken. Här står Harry Staaf och är oroad över vad som händer i kommunerna. Ja, det är sannerligen jag också. 100 000 jobb har försvunnit i kommunerna sedan Harry Staaf fick säte i denna riksdag. Det är mycket oroande. Den enda som egentligen har dragit konsekvenserna av det är väl Harry Staafs partivän Jerzy Einhorn som säger: Nu får det vara nog! Harry Staaf säger att han är orolig för vad som skall ända med vårdnadsbidraget när vi socialdemokrater kommer tillbaka. Jag kan lova Harry Staaf att om det finns en majoritet av socialdemokrater och vänster i denna kammare så kommer vi att ta bort vårdnadsbidraget. Harry Staaf var också orolig för budgetunderskottet. Men tala då om för mig Harry Staaf: Med vad skola ni betala detta vårdnadsbidrag som riksdagen har beslutat om? Det har i alla fall jag inte lyckats begripa, och jag tror ingen annan i denna kammare heller. Men kanske Harry Staaf i dag kan skingra våra frågetecken på den punkten.
Fru talman! Den 18 maj, vill jag minnas, försökte jag förklara för Anita Johanssons partikamrater hur man kunde räkna att vårdnadsbidraget var finansierat. Jag skall försöka återupprepa det. Totalkostnaden beräknas till 3,7 miljarder. Utväxlingen av garantidagarna och de ökade kommunalskatterna på vårdnadsbidraget gör att vi kommer ner i en kostnad på ungefär 2,3. Sedan har vi beslutat om en förändring i föräldraförsäkringen. Det gör ungefär 900 miljoner. Slutligen har Kommunförbundet skrivit till finansutskottet att de ändrade lagar som ålägger kommunerna barnomsorgskostnader medför ökade utgifter för kommunerna på ungefär 2,8 miljarder kronor. Jag har sagt att om vi genomför vårdnadsbidraget kanske vi inte behöver lägga mer än 1,3 miljarder på den ökade barnomsorgen. Då skulle vi faktiskt ha fått ihop en nätt summa av 100 miljoner kronor i besparing genom att införa vårdnadsbidrag. Nu vill Anita Johansson ta bort det, och då blir det naturligtvis ingen besparing.
Fru talman! En liten försynt fråga till en kds:are i denna kammare: Är inte Harry Staaf oroad över de klyftor som uppkommit under den senaste mandatperioden i riksdagen? De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Allt fler får gå till socialkontoren i kommunerna och tigga för att kunna överleva. Oroar inte detta Harry Staaf?
Fru talman! Visst är jag oroad över utvecklingen. Men, Anita Johansson, de bekymmer vi har haft att brottas med i början på 1990-talet har sin grund i de förhållanden som var på 1980-talet. Inflationsekonomi, spekulationsekonomi -- jag vet inte vem som skall lastas för att den har ägt rum, men den har faktiskt ägt rum. Ett av de första beskeden vi nåddes av när vi kom hit till kammaren var att staten hade fått ta över ansvaret för Första Sparbanken. Sedan fick vi också lägga ner miljarder i statens egen bank Nordbanken. Allt detta hade inträffat under en tid då Anita Johanssons partikamrater hade ansvaret för landets utveckling. Bara för bankkrisen -- om jag inte minns fel -- har ministern som är ansvarig redovisat en kostnad på 173 miljarder, varav samhället har fått stå för ungefär 60. Det är klart att sådant påverkar inkomstfördelning och ökar klyftor i samhället. Nu gäller det att få i gång nya jobb och ha en bra ekonomi, så kan vi kanske så småningom råda bot på de missförhållanden som växte fram i slutet på 1980

Fru talman! För löntagarna, Bo Lundgren, blev det höjd skatt, höjd skatt, höjd skatt -- det är en riktig summering -- med moderatpolitiken. Jag tror att jag måste påminna Bo Lundgren om vad som har hänt under de här tre åren när det gäller löntagarbeskattningen. Schablonavdraget för utgifter och inkomstens förvärv har slopats liksom de första 4 000 kronorna för arbetsresor. Grundavdraget sänktes 1994. Det kostar löntagarna 6,8 miljarder kronor. Grundavdraget vid statlig beskattning och fackföreningsavdraget tog man bort. När det gäller samtliga reseavdrag är det fråga om skärpningar. Skatten på utlandstraktamenten har man också gett sig på. Listan kan alltså göras lång, Bo Lundgren! Väldigt många ekonomer ger oss socialdemokrater rätt när det gäller gjorda beräkningar. Det är alltså bara att konstatera att med den här borgerliga regeringen har en ensamstående arbetare förlorat över 10 000 kr det här året. En ensamstående kvinna som jobbar deltid har förlorat ännu mera pengar med moderat skattepolitik -- 11 900 kr. Man kan räkna upp grupp efter grupp i samhället som har förlorat på moderat politik. Det är naturligtvis det som skiljer oss åt. Det vi har sagt, Bo Lundgren, är att det visst kan behövas skattehöjningar. Det har vi föreslagit att man skall ta ut av de rika i det här samhället, den s.k. värnskatten -- 5 % för höginkomsttagarna. Det tror jag människor är beredda att betala för att vi skall få ett rättvist samhälle. Men då skall man inte ge bort 30 miljarder till dem som redan är rika i det här landet. Det är det som har hänt med den moderata skattepolitiken. Det är det jag har anklagat mittenpartierna för, att de har gått med på och faktistk lagt sig platt för Bo Lundgrens skatteförslag. Så är det ju. Jag vet ju att många av mittenpartisterna tycker att Bo Lundgren har fått styra alltför mycket. Så är det tyvärr när det gäller skattepolitiken. Men, Bo Lundgren, jag är övertygad om att hushållen i det här landet har upptäckt detta. Som jag sade i mitt anförande: Folket kan räkna, skriva och läsa. Det kommer man att göra. Det kommer att visa sig när vi sammanträder i denna kammare till hösten.

Fru talman! Jag skulle vilja be Bo Lundgren förklara för mig hur det kommer sig att folk har fått mycket mindre att handla för. Det bara är så. Vad beror de exekutiva auktionerna på, att folk får flytta från hus och hem? Beror det på att Moderaterna har fört en bra fördelningspolitik i det här landet? Nej, fru talman, det är faktiskt tvärtom. Alla hushåll som lever på arbetsinkomster har fått det sämre i det här landet under de tre borgerliga åren. Det kan nästan varenda ekonom i detta land konstatera. Så är det Bo Lundgren, oavsett vad Bo Lundgren säger här. Jag vidhåller att folket kan läsa, räkna och titta i sina plånböcker. Så här ser debet och kredit ut på riksdagens näst sista dag, efter tre moderatstyrda år. Man har tagit från de fattiga och gett till de rika. Det är det som är moderatpolitik, förstås. Beklämmande är bara att ni har fått med er mittenpartierna på denna hemska politik. Jag förstår att Bo Lundgren undvek att svara på frågan om Anne Wibbles sparpaket som presenterades i dag. Det skulle vara klädsamt av Bo Lundgren om jag fick ett svar på hur Bo Lundgren ser på höjda miljöskatter, moms på tidningar, jakten på skattesmitare och höjda egenavgifter. Det skulle vara klädsamt att ha det svaret inför den kommande valrörelsen, Bo Lundgren.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet vill också ha högre skatt på företagsamhet och kapital. Men, statsrådet, vi har inte krävt lika hög skatt som i USA eller i Japan, inte alls. Vi vill bara närma oss litet grand den franska, nederländska och belgiska nivån. Vi tror att svenska företagare är lika skickliga som företagare i Belgien, Nederländerna och Frankrike. Det är vår enkla tro. Vi tror till och med att de är skickligare. Skattehöjningar ger inga jobb, Bo Lundgren, det är alldeles sant. Skattehöjningar ger pengar. Med pengarna får man ned underskottet i statens finanser. Då får man ned räntorna. Då får man nya jobb. Det är så vi tänker. Indirekt ger det nya jobb, men inte i det omedelbara perspektivet. Det har vi förklarat många gånger för Bo Lundgren. Det bör Bo Lundgren snart lära sig. Man har inte skatter för att få jobb, utan för att få intäkter till sina utgifter. Det är själva poängen med skatter. Inte tror väl Bo Lundgren att det är regeringens förtjänst att Volvo och Saab just nu säljer fler bilar? Regeringen har sänkt skatten, och därför säljer man fler bilar. Ibland får man intrycket att ni tror det. Men det kan ni inte tro. Så är det ju inte. Att de säljer mer beror på devalveringen, en stor lönesänkning. Det var den omedelbara effekten. Min replik gäller egentligen något annat. Jag vill gratulera statsrådet Lundgren. Stor gratulation till den stora framgången att få gehör från en bred majoritet i riksdagen för den moderata principen om egenavgifter! Det har ni lyckats med. Det är oerhört skickligt arbetat av er moderater. Men många av de andra egenavgifterna, statsrådet Lundgren, har varit rena skattehöjningar. De 3 % som ni redan har fått igenom är ju skattehöjningar! Bo Lundgren säger att de är avgifter för att man har fått förmåner. Men man hade redan de förmånerna redan innan det blev 3 % i egenavgifter, Bo Lundgren! Det är inte någon ny förmån. A-kassa fanns i Sverige innan det infördes egenavgifter. Det fanns sjukförsäkring och sjukkassa innan man hade egenavgifter. Det infördes 3 % i egenavgifter för de förmåner man redan hade. Då försämrade man ju förmånerna. Nivåerna i sjukkassan sänktes, och karensdagar infördes. Detta är en skattehöjning! Man får betala för något som man redan hade. Nej, förresten, inte för någonting man hade, man hade det bättre innan. Vi hade faktiskt bättre förmåner innan egenavgifterna infördes. Det är en ren skattehöjning som Bo Lundgren genomförde. Något offrade säkert statsrådet för pincipens skull. Dessa egenavgifter utgår ju inte för inkomster över 7,5 basbelopp. Då får vi ju regressiva marginaleffekter. Lägg märke till att jag inte säger marginalskatteeffekter, utan jag säger marginaleffekter, så att det inte blir några missförstånd. Marginaleffekterna blir ju regressiva. De minskar vid stigande inkomst. Det är oerhört skickligt arbetat av moderaterna att få socialdemokraterna att acceptera dessa effekter. Det kan socialdemokraterna inte göra länge till. De måste snart gå på vår linje att avvisa sådana effekter. Statsrådet har tid i sin replik att redogöra för hur vi skall undvika dessa totalt ohemula marginaleffekter i detta inkomstskikt, dvs. för människor med dessa oerhört låga inkomster, runt 8 800 kr, studerande etc. Att det problemet måste lösas är vi överens om jag och statsrådet.

Herr talman! Jag hoppas ju att Bo Lundgren inte är statsråd efter valet. Då blir han säkert riksdagsledamot. Annars kan han ha en strålande karriär som försäljare; att kunna gå till kunden och säga: Du skall betala för den vara som du har använt länge. Du skall få en ny avgift. Sedan blir det litet sämre, och det är egentligen en förbättring för dig. Om man kan få kunderna att tro på detta är man duktig! Det kommer att gå bra för Bo Lundgren, vad han än sysslar med här i livet! Det är uppenbart. Egenavgiften fungerar som en ren skatt, Bo Lundgren. Man hade dessa förmåner innan. Det enda regeringen har gjort är att den har försämrat dem. De skryter ju Bo Lundgren med. Han säger: Vi har nu sett till att sjukförsäkringen blivit sämre, och det har höjt produktiviteten. Ni har alltså försämrat den, och tagit ut en avgift för det. Då har ni höjt skatten, Bo Lundgren! Regeringen säger: Vi har höjt produktiviteten. Det är litet grand som tuppen som tror att han lyfter solen på morgonen. Det är inte regeringen som har höjt produktiviteten hos Saab och Volvo. Jag vet det. Jag har många goda vänner. Tänk om jag i helgen kom och berättade: Regeringen tror att det är den som har höjt produktiviteten här på företaget. Det kommer att bli många glada skratt den helgen! Det är naturligtvis inte så. Det är löntagarna, de anställda, som tillsammans med företagsledningen som har gjort det, och inte regeringen. Så till frågan om konkurrensläget. Det var mycket återhållsamma löneavtal redan innan deprecieringen. Redan det hade förbättrat konkurrenskraften med 10--15 procentenheter. Det står så i expertrapporterna från ESO. Sedan har vi också fått deprecieringen, som är en ren lönesänkning. Det var många på vänstersidan som tyckte det var så väldigt bra att regeringen äntligen släppte ecu-anslutningen. Jag tyckte att det var litet ledsamt. Jag applåderar aldrig lönesänkningar för de industrianställda eller andra anställda. Det var regeringens stora misslyckande, att man inte längre klarade den fasta kronkursen, som ledde till en dramatisk omsvängning i klimatet för svenskt näringsliv. Lundgren? Vi kan väl inte ha det så att man får mindre marginaleffekt så fort man kommer över 260 000 kr i inkomst? Så kan man bara inte ha det! I ett sådant samhälle bryts all förståelse och samhällssolidaritet sönder, dvs om marginaleffekterna minskar vid stigande inkomst. Vi hade en gång i vårt parti en affisch, statsrådet Lundgren, där det stod: Varje människa är en tillgång. Jag tycker att statsrådet Lundgren är en tillgång, allra helst i skatteutskottet. Jag hoppas och önskar statsrådet välkommen tillbaka till utskottet!

Herr talman! Bostadspolitiken har under mycket lång tid stått i centrum för svensk politik. Vi kan gå tillbaka i tiden och se när svenska politiker började lägga grunden till en social bostadspolitik. Då, när det rådde trångboddhet, bostadskostnaderna var höga och boendemiljön var dålig och nedbrytande, beslöt svenska politiker att man skulle skapa ett boende med starkt miljöpolitiska inslag. För att stimulera en sådan utveckling införde man statliga lån, som i förväg var kombinerade med bygglov. Man slapp att som nu springa från kreditinstitut till kreditinstitut och till banker för att få medel att genomföra en byggnation. Man kom i gång med byggandet. Unga arkitekter ställde upp. Nya bostadsföretag kom till. Producenterna fick möjlighet att visa sin kapacitet. Arbetarna fick jobb, och konsumenterna fick bostäder. Då som nu hette det att man inte skulle använda statens pengar för att få fart på bostadspolitiken. Efter valet 1991 har det nu skett en klar förändring. I dag är den allmänna inriktningen en annan, och denna inriktning av bostadspolitiken kan sammanfattas med begreppet systemskifte. Kommunernas inflytande har minskat mycket kraftigt. Fastighetsvärdarnas inflytande har ökat i motsvarande grad. De fria krafterna på bostadsområdet har fått ett starkt ökat utrymme, och konsumenternas möjligheter har i motsvarande grad minskats. Dessutom har bostadsområdet kraftigt fått medverka till att räta upp Sveriges ekonomi. Och jag har inte sagt något annat än att det är naturligt att också bostadsområdet, i det läge som Sverige befinner sig i, medverkar till genomförandet av åtgärder för förbättrade statsfinanser. Jag vill bara säga att bostadsområdet har bidragit med 6,4 miljarder kronor för att man skall kunna få rätsida på Sveriges ekonomi. Aktuellt i dagarna är de 3 miljarder som nu tas ut -- första året är 1994 -- för att uppnå det belopp som Socialdemokraterna och regeringspartierna kom överens om vid tillfället då man ville undvika en devalvering. Från socialdemokratins sida har vi sagt att detta skall genomföras. Det skall gälla alla upplåtselseformer och göras så rättvist som möjligt. Vi kan också konstatera att Fastighetsägareförbundet i en skrivelse till regeringen den 18 maj ställer sig helt bakom detta förslag. Man vill att regeringen omprövar de aktuella årgångarna, och man säger: Höj inte nu, eftersom konkurserna inom bostadssektorn är väldigt omfattande. Just konkurrensbegreppet har blivit en mycket påtaglig realitet på bostadsområdet. Fastighetsägarna konstaterar i denna skrivelse att antalet konkurser bland ägarna till bostadsfastigheterna är oförändrat högt. De konstaterar också att småhuskonkurserna har ökat mycket snabbt och att konkurserna bland bostadsrättsföreningarna är oerhört många. Fastighetsägarna förväntade sig antagligen att regeringen skulle visa något intresse för att medverka till att lösa dessa problem. Det har i och för sig regeringen gjort. Den kom med någonting som kallades omfördelningslån och som i stora drag innebär att skuldsatta bostadsrättsföreningar skall få möjligheter att själva betala av sina stora skulder under en 20-årsperiod. Men i dag har jag tagit reda på att inte ett enda sådant omfördelningslån hittills har tagits. Det har kommit ett antal förfrågningar till BKN, men ännu är alltså inget lån utdelat. Man kan också nämna att den konkurssituation som i dag råder bland alla upplåtelseformer är mycket ovanlig. Jag tror inte att något annat land, såvitt känt är, brottas med samma problem som Sverige. Dessutom har ju finansministern gått ut och sagt att regeringen kanske skall genomföra ett mycket omfattande sparprogram. Anne Wibble säger att det finns miljarder att hämta på bostadsområdet och att minskat bostadsstöd och högre hyror kommer att bli aktuellt. Till detta vill jag lägga att riksdagen redan har beslutat att man åren 1997-1999 skall ta ut ytterligare 3 miljarder från de bostäder som har vad vi litet populärt brukar kalla statliga bostadslån, dvs. räntegarantier. Till detta kommer räntorna. I dagarna är det många som konverterar sina lån, som normalt är femåriga. Det betyder att man är mycket beroende av hur det ser ut på räntemarknaden. De senaste uppgifterna som vi fick i går visar att räntorna på bara några månader har ökat från 8 % till 11,75 % för femåriga villalån och till 12,25 % för tvååriga villalån. Jag förmodar att bankerna för bostadsrättslägenheter behåller en 0,5 % högre räntesats, vilket skulle betyda en ny räntesats för bostadsrättslägenheter på 12,25 %. Till detta kommer dessutom att ännu ingenting har märkts av den ansats som regeringen har lovat, att sätta sig ned med företrädare för bankerna och kreditinstituten för att diskutera en sänkning av de mycket stora räntemarginalerna och bankernas möjligheter att medverka till finansieringen. Jag vill för att vara alldeles uppriktig när det gäller bostadsfrågan dessutom säga att vi ett tag trodde att ytterligare sjunkande produktionskostnader skulle medverka till att man skulle få mera hanterbara kostnader på bostadsmarknaden. Enligt en alldeles färsk uppgift uppvisar produktionskostnaderna visserligen en obetydlig förbättring, men materialkostnaderna är på väg att gå upp. Detta kommer på sikt att innebära risk för högre boendekostnader. Denna utveckling i Bostads-Sverige innebär att vi i full fart är på väg mot ett kontinentalt bostadssystem. Vi har försökt att förhindra denna utveckling och har föreslagit en gemensam utredning, om det är möjligt att komma fram till ett bra resultat. Vi har medverkat till två ROT program, av vilka åtminstone det ena fungerar mycket bra. Det andra går litet på tvärs. Vi har också lagt fram förslag till investeringsbidrag för nybyggnader och ombyggnader och förslag om att förstärka byggandet av äldrebostäder, av ickestatliga kulturlokaler och av samlingslokaler. Både de som producerar bostäder och de som arbetar med sådana behöver ha sysselsättning. Bostadspolitiken är i dag så dålig att man låter den duktiga arbetskraften bli bidragsmottagare i stället för arbetstagare. Det är en mycket beklagansvärd utveckling i ett land som har stått som ett lysande föredöme för en social bostadspolitik.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det som Oskar Lindkvist anförde härifrån talarstolen alldeles nyss. Jag vill också framföra ett varmt tack till honom för det fantastiska arbete som han har gjort i denna kammare under många aktiva år. Jag kan å mångas vägnar säga att om någon har betytt någonting för den sociala bostadspolitiken här i kammaren, är det just Oskar Lindkvist. Mycket av det som han nyss sade stämmer också överens med det som jag nu tänker säga och som gäller frågor i sysselsättnings och arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Sverige behöver en ny politik, en politik som är inriktad på att bekämpa massarbetslösheten, en politik som leder till nya jobb och ett minskat bidragsberoende, en politik som på ett mera rättvist sätt fördelar de bördor som vi kommer att behöva bära. Vi behöver också en mera aktiv arbetsmarknadspolitik och en kraftfull satsning på kompetenshöjning. Spelreglerna på arbetsmarknaden skall vara stabila. Arbetsrätten skall på traditionellt svenskt vis ge parterna i samverkan ansvar för att ett modernt och rörligt arbetsliv utvecklas utan att löntagarna ställs åt sidan. Vi måste lämna konfrontationens tid bakom oss och söka en konstruktiv samverkan. Svenska arbetare skall inte tvingas till tystnad. Tidigare i dag har Göran Persson och andra socialdemokrater redovisat vårt ekonomiska alternativ och vårt skattealternativ. Kampen mot arbetslösheten spelar här en huvudroll. Massarbetslösheten har lett in Sverige i ett bidragsberoende av enorm omfattning, detta trots att moderaterna och Carl Bildt gick till val på att bryta bidragsberoendet. Underskottet i Arbetsmarknadsfonden ökar med förfärande hastighet samtidigt som människors kompetens och vilja till arbete förslösas. När statsministern talar om läget försöker han förmedla bilden av att han övertog ett land i misär och att det nu flödar av vin och honung. Men fakta talar mot honom. Arbetslöshetstalen talar mot honom. Statsministern för tankarna till historien om regeringschefen som säger: När jag kom till makten stod vi inför ett avgrundsdjup -- men nu har vi lyckats ta ett steg framåt. Arbetsmarknadspolitiken får bära en alltför tung börda. Kvaliteten på åtgärderna har försämrats, och alla de som arbetar i vardagen med att ge stöd och hjälp åt arbetslösa kämpar en förtvivlans kamp mot strömmen. Sistahandsåtgärder har blivit förstahandsåtgärder. Kompetenshöjning och andra framtidsinriktade åtgärder sätts på undantag. Men arbetslösheten är inte ödesbestämd. Det finns möjligheter att bekämpa den. Det finns idéer, visioner och konkreta program, både här hemma och ute i Europa. Ett exempel på det är det program som tagits fram av bl.a. Allan Larsson om att sätta Europa i arbete. Hur ser det ut nu i Sverige? Varlsen om uppsägning minskar, särskilt inom industrin. Vi har ett fortsatt högt övertidsuttag, 4,3 %, det högsta sedan 1960. Men antalet sysselsatta fortsatte att minska under april och närmar sig nu nivån på 1970-talet. Sedan Arbetslösheten, som delvis är säsongsbetonad, ökar igen. Även om antalet arbetslösa i april för första gången sedan april 1990 var mindre än motsvarande månad året innan, arbetsmarknadsministern, är ungdomsarbetslösheten fortsatt enormt hög. Den uppgår till 15,3 %, dvs. är jämförbar med genomsnittet inom EU. Pojkarna drabbas värst med 19 % mot 11,8 % för unga kvinnor. Också långtidsarbetslösheten ökar. I april var Bland ungdomar var andelen 39 % trots de åtgärder som sätts in. Det finns ytterligare ett mycket stort orosmoln, nämligen utvecklingen av de sysselsattas andel i arbetskraften. Förvärvsfrekvensen fortsätter att sjunka. Under de första fyra månaderna i år låg den på 76,4 %. Motsvarande siffror 78,2 % år 1993, 81,9 % år 1992 och 89,9 % år 1991. De sysselsattas andel i arbetskraften har stadigt sjunkit under hela den borgerliga regeringsperioden. I vårbudgeten, som regeringen nu föredrar att kalla kompletteringspropositionen, säger regeringen att det totala antalet sysselsatta kommer att fortsätta att minska under 1994. Arbetslösheten bedöms bli 8 % år 1994 och 7,2 % år 1995. Till detta kommer över 6 % i åtgärder båda åren. Alltså också fortsättningsvis en hög arbetslöshet under de kommande åren enligt regeringens egen bedömning. Herr talman! Det viktigaste nu är att få fram nya arbeten i näringslivet. Bidragsberoendet måste minska genom att insatserna för fler jobb intensifieras. Vi skall naturligtvis också bekämpa budgetunderskottet. Därför har socialdemokraterna föreslagit att investeringar i näringslivet skall stimuleras. De s.k. direktavskrivningar som vi hört om tidigare beräknar vi skall ge investeringar om 8 miljarder kronor. Såsom Oskar Lindkvist tidigare var inne på har vi ett omfattande program för investeringar inom områden som byggande, reparationer, underhåll och tillbyggnader. Inom parentes skulle jag vilja säga att jag såg en redovisning i dag av regleringsbrevet för de en och en halv miljarder kronorna till ROT som regeringen har tagit fram med anledning av riksdagens initiativ. Börje Hörnlund och jag diskuterade detta tidigare vid en frågestund. Nu bekräftas de farhågor jag då lyfte fram, nämligen att regleringsbrevet och de regler regeringen satte upp har gjort att detta reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadsprogram i stort sett har havererat. Man har nästan inte kunnat anvisa några medel alls. Lika viktigt som att investera kapital i fastigheter och ombyggnad och tillbyggnad är det att investera i människor och kompetensutveckling. Därför har vi också föreslagit kraftigt utökat antal utbildningsplatser, insatser i arbetsmarknadsutbildning och utbildningsvikariat. Herr talman! Unga människor med en tro på framtiden är ett lands viktigaste tillgång. Den framtidstron måste vi värna om och förstärka. Det gör vi bl.a. genom att ta problemen med ungdomsarbetslösheten på allvar. Det allvaret känner vi socialdemokrater inför detta problem. Tyvärr får jag ofta en känsla av att regeringen ständigt vill tona ned allvaret när det gäller våra ungas arbete och framtid. Statsministern säger att det finns andra problem som är större. Arbetsmarknadsministern verkar hoppas på att allt skall lösas av försynen. När man läser de anslagsförslag som regeringen har lagt fram och som utskottet har ställt sig bakom blir man djupt pessimistisk vad gäller ambitionerna att pressa tillbaks både arbetslösheten generellt och ungdomsarbetslösheten. Det verkar varken finnas ambitioner eller kraft hos regeringen när det gäller att ta sig an just ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater har i vår motion och i andra sammanhang pekat på ett konkret och bra program för unga människors framtid. Herr talman! Regeringen Bildts mandatperiod har också på många sätt varit en bakslagens tid för kvinnor. Kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta är grundläggande för jämställdheten mellan könen. Varje människa, oavsett kön, skall ha rätt att leva sitt liv i frihet och oberoende. Massarbetslösheten är därför ett dråpslag mot jämställdheten. Den offentliga sektorn har en avgörande betydelse för kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta, och nedskärningarna där ger därför sämre service och färre jobb. Det drabbar kvinnor värst. Pigavdrag, vårdnadsbidrag, försämringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen ingår i samma mönster av åtgärder. De verkar sammantaget kraftfullt mot jämställdheten. I regeringens proposition om arbetslöshetsförsäkring fullföljs denna politik. Propositionen saknar varje antydan till analys av hur förslaget slår mot män respektive kvinnor. Nu har just detta förslag till arbetslöshetsförsäkring återremitterats till arbetsmarknadsutskottet. Vi socialdemokrater, som debatterade i går, har klart sagt ifrån att vi säger nej till de förslag som regeringen har lagt fram. Utskottet får möjlighet att ta ställning till återremissen och behandlingen av betänkandet senare i kväll, och återkommer i morgon till riksdagen med förslag. Just förslaget om arbetslöshetsförsäkring visar med plågsam tydlighet på hur långt bort ifrån verkligheten regeringen lever, hur litet man förstår av hur drabbade människor känner och tänker och hur litet man bryr sig om smärtan och oron för framtiden som finns hos människor. Jag fick en rapport från Grafiska fackföreningen. Man kan inte precis säga att det är någon sorts vetenskaplig analys, men den innehåller ett par saker som ändå visar hur de arbetslösa känner. Den visar in på huden bilden av arbetslöshetens hårda ansikte. De arbetslösa medlemmarna säger bl.a.: Jag har blivit känsligare, mera lättstött, litet surare. Jag står inför en skilsmässa. Jag orkar inte umgås med någon. Jag har sämre tolerans emot barnen. Jag känner mig utanför bland mina kompisar. Jag blir skygg. Jag går gärna omvägar. Jag orkar inte med några glada tillrop eller dylikt. Jag skäms inför mina vänner för att jag är arbetslös. Tjejen orkade inte med mig, så vi har separerat. Jag blir ofta aggressiv, och jag är ofta ovän med mina barn osv. Det är en lång lång rad av ångest, oro och uttryck för hur illa man mår. Detta är arbetslöshetens hårda ansikte. Det förslag som finns vad gäller arbetslöshetsförsäkringen bör naturligtvis tillbakavisas inte bara därför att det är ett dåligt förslag, utan också därför att det inte leder till några nya jobb. Det leder inte till några nya investeringar. Det leder inte till någon ökad vidgning av arbetsmarknaden. Det man bör göra är att ha en klok strategi för framtiden. Det skall vara en arbetsmarknadspolitik som för fram en arbetsmarknad som är flexibel och som skapar utrymme för nya tankar och nya idéer. När det gäller arbetsmarknadens funktionssätt anser jag att man bör ha några viktiga utgångspunkter. För det första kan Sverige inte konkurrera som ett låglöneland. Vi skall också i fortsättningen vara en stark industrination med avancerade produkter och tjänster. Vi skall ha förutsättningar för investeringar i företag och i nationella strukturer och en god utbildnings och forskningspolitik. På det sättet skall vi underlätta för företag att växa och generera vinster och inkomster både till företag och samhälle. Det innebär naturligtvis en arbetsmarknad som ständigt kommer att förändras. För att man skall orka med en förändrad arbetsmarknad krävs en stabil och trygg arbetsrätt som skapar goda förutsättningar både för löntagare och för arbetsgivare. Lönepolitiken skall naturligtvis utformas av parterna, men samhället skall bidra med en aktiv arbetsmarknadspolitik som kan underlätta nödvändiga strukturomvandlingar. Herr talman! Till denna aktiva arbetsmarknadspolitik hör en bra arbetslöshetsförsäkring som genom samhörigheten med de fackliga organisationerna blir en verkligt aktiv försäkring. En av grundbultarna i denna är att ersättningsnivån är tillräckligt hög för att inte bidra till lönedumpning. Den aktiva arbetsmarknadspolitikens kännemärke i Sverige har varit utvecklande insatser som leder till fasta arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden i första hand och ersättning från a-kassa i sista hand. Regeringen säger i sin vårbudget att arbetsmarknaden t.ex. blir effektivare av privata arbetsförmedlingar. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern på vilket sätt det har skett. Regeringen säger att de övergripande riktlinjerna ligger fast därför att dessa innebär att arbetsmarknadens funktionsförmåga förbättras. Jag skulle vilja fråga hur det skall ske, när det inte har skett hittills. Regeringen säger att finansfullmakten tillsammans med arbetsmarknadsbudgeten i stort sett skall nå de volymer som beräknas i 1994 års budget. När jag ser till de arbetslöshetstal vi har vill jag fråga hur höga talen skall bli innan arbetsmarknadsministern vill ta finansfullmakten i anspråk. Utskottet säger att det finns förutsättningar för ökad sysselsättning. Jag vill fråga utskottsmajoriteten varför regeringspartierna då inte tar vara på dessa förutsättningar så att arbetslösheten kan pressas tillbaka? Utskottet säger att anslaget i finansfullmakten gör det möjligt att skapa en flexibilitet i arbetsmarknadspolitiken och anpassa volymerna så att de hamnar på bäst nivå när det gäller efterfrågan. Jag vill fråga utskottsmajoriteten vilka volymer det skall bli. Skall det blir fler än de 130 000 ungdomar som kommer ut nu till våren? Skall de bli många fler än de 130 000 långtidsarbetslösa som vi har innan man tar hela anslaget i anspråk? Herr talman! Den socialdemokratiska motionen innehåller konkreta förslag och åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden och för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv åt många människor i vårt land. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 6, 9 och 11.

Herr talman! När vi nu diskuterar finansutskottets stora betänkande kan vi konstatera att arbetsmarknadspolitiken upptar ett rejält avsnitt, rent av dominerande jämfört med andra verksamhetsområden. Det är inte så underligt, därför att arbetsmarknadens roll är stor och tung för hela samhällsekonomin men också för enskilda och deras sociala funktion. Vi har kunnat konstatera i debatten att arbetslösheten är alldeles för hög. Ända sedan 1990, då vi till följd av industrinedgång förlorade marknadsandelar med konkurser i spåren av 1980 talets vilda bank och fastighetsspekulation, har det varit en kraftig nedgång i arbetslivet och en rejält stigande uppgång i arbetslöshetstal, en uppgång som har sträckt sig ända fram till denna vårvinter. När det gäller att få en fungerande arbetsmarknad behövs det, som jag nämnt någon gång tidigare, tre rejäla pelare. Den ena är den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den andra är det positiva näringsklimatet. Den tredje är sunda statsfinanser. Det behövs en sanering av statsfinanserna, ett fortsatt sparande och inkomstförstärkningar av skilda slag. Näringspolitikens område kan det erinras om de förbättringar som har skett för olika former av företagsamhet, de stödformer som finns för nyanställning, det generella anställningsstödet för dem som nyanställer under det här året, satsning på regionalpolitiken, på näringsverksamheter och på kvinnligt företagande.

När vår värderade ordförande i arbetsmarknadsutskottet talar om att socialdemokraterna har ett bra program, får man ändå erinra sig att socialdemokraterna har varit förvånansvärt konservativa och hållit sig till gamla regelverk, också sådana som inte visat sig särskilt framgångsrika. Därför kanske jag inte kan hålla med om omdömet att programmet är framåtsyftande och progressivt. När det gäller regionalpolitiken var socialdemokraterna negativa till både 800 miljonerssatsningen på näringspolitiken och det kvinnliga företagandet. Det stämmer inte riktigt med de höga betyg som Ingela Thalén satte på den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och de konkreta åtgärderna. Ingela Thalén beklagar att vi från regeringspartiernas sida inte har tagit till vara hela arsenalen, skulle jag vilja fråga vad för slags tulipanaros som vi missat. Det är också viktigt att säga att en grundläggande tanke som vi ofta för fram från liberalt håll är att arbetslöshet aldrig får bli ett medel i den ekonomiska politiken. Arbetslöshet är alltid slöseri med resurser. Det gäller såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Erfarenheter från andra länder visar att det är svårt för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Hög arbetslöshet riskerar därför att bli bestående även i tider av högkonjunktur. Jag nämnde tidigare att arbetsmarknadspolitiken är det nödvändiga komplementet till den allmänna ekonomiska politiken. Dess huvuduppgift är att underlätta för de arbetssökande att snabbt hitta och ta arbete på den öppna arbetsmarknaden samt att hjälpa arbetsgivarna att fylla vakanser. För att en individ inte skall hamna i den återvändsgränd som långtidsarbetslöshet innebär måste alla aktiva åtgärder prövas. Passivt kontantstöd skall bara tillgripas som en sista utväg. Det är därför angeläget att varje person som blir arbetslös snabbt kan ges en chans att komma tillbaka till arbetslivet. Detta innebär att arbetslinjen måste hävdas i alla lägen. Herr talman! Under den gångna mandatperioden har regeringen tvingats föra en förhållandevis hård ekonomisk politik till följd av det svåra ekonomiska läget. Trots detta har insatserna på arbetsmarknadspolitikens område varit omfattande. Vi ser allt fler tecken på att en vändning i den svenska ekonomin är på gång. Den är tydlig. Trots att nedgången i sysselsättningen har varit dramatisk under den ekonomiska krisen kan vi i dagsläget se tydliga tecken på att utvecklingen även på arbetsmarknaden vänder. Antalet arbetslösa i april var för första gången sedan april 1990 lägre än året innan. Inom tillverkningsindustrin ligger antalet nyanmälda platser på en betydligt högre nivå. Under de senaste månaderna har antalet arbetslösa och personer i åtgärder minskat med flera tusen personer. Den kanske mest glädjande noteringen är att antalet varsel dramatiskt har minskat. Man får gå tillbaka till 1975 för att finna lägre varseltal inom tillverkningsindustrin. Kraftfulla satsningar på arbetsmarknadspolitiken bidrar till att hålla nere den öppna arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten har sjunkit under de senaste månaderna. Det är också värt att notera att regeringens åtgärd att underlätta anställning har rönt framgång. De justeringar som skedde i lagen om anställningsskydd, LAS, syftade till att underlätta tillfälliga anställningar. Det är därför glädjande att den kategorin jobb ökat mycket kraftigt, eller med ca 75 000 personer sedan december i fjol. Herr talman! Jag har också en förhoppning att förslagen i det betänkande som arbetsmarknadsutskottet för några minuter sedan justerade -- Förslag till arbetslöshetskassa -- kan förverkligas genom morgondagens kammarbehandling. Vi från Folkpartiet har varit med och drivit på för att få fram en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det innebär bl.a. att många arbetslösa tidigare varit hänvisade till låga ersättningsnivåer, eftersom de har valt att inte vara med i någon etablerad a-kassa. Dessa arbetslösa kan nu få en i förhållande till sina inbetalningar via skattsedeln skälig ersättning. Därmed förbättas situationen för dem, samtidigt som trycket på kommunernas socialbidragskostnader minskar. Genom ungdomspraktiken och satsningar på utbildning av olika slag skapas också goda möjligheter för ungdomar att trots arbetslösheten undvika passivisering. Många unga har under de senaste åren kunnat förbättra sina möjligheter till inträde på den reguljära arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. Jag tror att det är väldigt viktigt att rusta sig för en högkonjunktur. Det är oerhört angeläget. Därför är det bra att det görs så stora ansträngningar för att nå fram till höga utbildningstal och för att satsa på fortbildning. För de arbetslösa över 25 år har ALU varit, och är, ett kraftigt instrument för att få in människor i en meningsfull verksamhet, samtidigt som många arbetsuppgifter, som annars kanske inte hade blivit utförda, blir gjorda. Arbetslösa invandrares möjligheter att få kontakt med arbetsmarknaden kommer att förbättras då den nu beslutade invandrarpraktiken införs. Med ledsnad måste jag konstatera att vi fick driva igenom detta utan att Socialdemokraterna ställde sig bakom det förslaget. Herr talman! För att ytterligare påskynda den positiva utveckingen på arbetsmarknaden är det viktigt att även arbetsgivarna tar ett större ansvar. Speciellt oroväckande är den ökning av antalet övertidstimmar som har kunnat konstateras på senare tid. I mars var andelen övertidstimmar i industrin över 4 %. Det kan inte nog poängteras att arbetsgivarna i denna situation måste ta ett större ansvar för att minska arbetslösheten och ge fler arbetslösa riktiga jobb. Det borde vara mycket intressant för arbetsgivarna att nyanställa, då det aldrig har varit så förmånligt att utöka personalstyrkan som nu. Därför vill jag upprepa den fråga som jag ställde till arbetsmarknadsministern i går, vilken det inte gavs tillfälle att besvara. Vad gör regeringen för att ändra attityden hos företag och andra arbetsgivare, så att de engagerar sig i en mer aktiv nyrekrytering än vad som just nu är fallet? Regeringen har i och för sig medverkat till att skapa ett sunt klimat för företagen och företagarna genom en rad åtgärder och förändringar. I och med detta har staten serverat företagen en rad instrument för att underlätta nyrekryteringen. Men, herr arbetsmarknadsminister, jag tror att det behövs ett s.k. politiskt psykologiskt tryck för att de skall aktivera sig, eftersom varje nyanställning som kan tidigareläggas är en stor vinst för hela samhället. Herr talman!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
Herr talman! Elver Jonsson tycker att det socialdemokratiska alternativet inte innehåller förslag som man kan satsa på. Han säger också att det är ett förslag som bygger på gamla tankar och idéer.

Timmen är sen, och jag tror inte att jag kan övertyga Elver Jonsson just nu i elfte timmen eller fem i tolv, men han kan ju ändå läsa vårt förslag i efterhand. Det blir ju nya möjligheter att fortsätta debatten. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Utskottets majoritet har ju tillstyrkt regeringens förslag angående arbetsmarknadspolitiken, att hålla inne en mycket ansenlig summa pengar, dvs. att man har ökat finansfullmakten till 4 miljarder. Elver Jonsson och övriga i utskottets majoritet säger att det är bra att pengarna ligger där, därför att det gör det möjligt att ha en flexibel arbetsmarknadspolitik som gör att man kan öka volymerna när man behöver det. Jag frågar Elver Jonsson: Anser inte Elver Jonsson att man behöver dessa pengar för de 130 000 ungdomar som nu är utan någon som helst form av aktivitet eller sysselsättning? Anser inte Elver Jonsson att man behöver pengarna till de 133 000 långtidsarbetslösa som inte har någon möjlighet att få en tillräckligt god bas för att konkurrera på arbetsmarknaden? Hade jag varit Elver Jonsson, skulle jag ha vänt mig till Börje Hörnlund och sagt: Använd nu dessa pengar omedelbart! Det är nu de behövs. Det är nu, när det finns en möjlighet till uppgång, som man skall se till röja undan de flaskhalsar som bl.a. Hans Andersson berörde här tidigare.
Herr talman! Jo, visst har jag läst den socialdemokratiska motionen. Även om det låter litet vanvördigt får jag säga att det till stora delar var gamla skivbekanta. De åtgärder som socialdemokraterna föreslår påminner ju mycket om flera tidigare åtgärder som inte har gett särskilt stort utbyte. Att upprepa dem tror jag inte löser de önskningar som i och för sig är högst legitima, att fler ungdomar skall få jobb. Erfarenheten säger att de inte har gett önskat resultat. Jag beklagar närmast att man från socialdemokratiskt håll har varit så oerhört rigid när det gäller att bromsa förslag från regeringen. Det gäller invandrarpraktiken och det gäller ungdomspraktiken, som man var emot och som man nu vill dra ner på. Det var till att börja med GAS, men där anslöt man sig så småningom. Akademikerpraktiken är ett annat exempel, där man från socialdemokratiskt håll har varit negativ. Vidare kan det gälla att göra en extra satsning på kvinnornas företagande, vilket föreslås i detta betänkande. Men Socialdemokraterna upprepar sitt motstånd mot sådant. Därför vidhåller jag att Socialdemokraterna inte har gått i bräschen för nya, intressanta och progressiva förslag som radikalt skulle kunna förbättra situationen. Sedan till frågan om det är rimligt att hålla inne medel. Det är klart att vi parlamentariker är litet otåliga. Särskilt gäller det om man tillhör oppositionen. Jag har många gånger upplevt liknande situationer där den socialdemokratiska regeringen har sagt: Ni får lugna er litet grand och avpassa det här över året så att det kommer vid rätt tidpunkt. Vi har ju erfararenhet av rejäla överskott på olika konton som har kunnat disponeras för andra saker men som inte fullt ut har kunnat användas. Självfallet får regeringen ta sitt ansvar när det gäller att hantera finansfullmakten. De långtidsarbetslösa apostroferas här. De är naturligtvis fortfarande för många. Men det är väldigt positivt att antalet långtidsarbetslösa nu har börjat krympa. Det här är den svåraste biten för oss.
Herr talman! När det gäller det senaste som Elver Jonsson sade skulle jag nog vilja att han talar om på vilket sätt andelen långtidsarbetslösa minskar. Det är ju tvärtom så att de blir fler. Elver Jonsson säger att Socialdemokraterna är motståndare till det som radikalt skulle förbättra situationen. Men på vilket sätt har arbetslivsutveckling, ungdomspraktik och en del andra förslag här som den borgerliga majoriteten ständigt har ändrat förutsättningarna för radikalt förbättrat situationen för de 500 000--600 000 personer som är arbetslösa i Sverige? Problemet, Elver Jonsson, är att den borgerliga majoriteten har övergett de inslag i en aktiv arbetsmarknadspolitik som långsiktigt ger grundstommen. Vi har sagt att arbetslivsutveckling skall vara en sistahandsåtgärd. Regeringspartierna har fört över denna till området förstahandsåtgärd. Jag vill återigen fråga Elver Jonsson: Hur många ungdomsarbetslösa och hur många långtidsarbetslösa skall vi få innan Elver Jonsson anser att de pengar som finns reserverade används till åtgärder för dessa människor och för att de skall kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden? Vi har 133 000 långtidsarbetslösa, och 133 000 ungdomar skall ut på arbetsmarknaden. Elver Jonsson, är ett utomordentligt bra, konkret och finansierat program för att ge unga människor möjligheter till långsiktig utbildning och till en fast förankring på arbetsmarknaden.
Herr talman! Ingela Thalén frågar: Vad har lösts med de åtgärder som nu finns? Jag skulle vilja vända på det hela och säga: Tänk bort ungdomspraktiken! Tänk bort ALU-insatserna! Tänk bort invandrarpraktik och akademikerpraktik, för att ge några exempel! Eller kom ihåg att Socialdemokraterna egentligen har gjort uträkningar beträffande nysatsning på kvinnligt företagande och att det nu lagts ut nästan 1 miljard kronor på mindre företagsamhet ute i landsorten, också i södra delen av landet. Tänk bort vad jag här har nämnt! Situationen skulle då ha varit utomordentligt svårare. Det råder inget tvivel om att det alltså handlar om mycket bra insatser i ett exceptionellt svårt läge. När det gäller de långtidsarbetslösa har jag läst innantill i AMS pressmeddelande. Där står det att antalet långtidsarbetslösa minskade under maj månad jämfört med april och att det var 5 000 färre arbetslösa jämfört med i april. Det är framför allt i åldersgruppen 25--54-åringar som långtidsarbetslösheten minskade -- så långt Till sist: Åtgärder är naturligtvis bra. De bägge andra bitarna har jag nämnt, dvs. den positiva näringspolitiken och sunda statsfinanser. Den bästa insatsen är ju fler jobb. Vi har den paradoxala situationen, herr talman, att arbetslöshet inte beror på brist på arbete. Det är andra saker vi har brist på: brist i organisationen, brist på lönsamhet, brist på offentliga kassors förmåga att köpa upp arbetskraft. Jag tror att 1990-talets stora bristvara om ett par år kommer att vara den utbildade arbetskraften. Därför är det så viktigt med fortbildning och utbildning. Fältropet, som jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan instämma i, är att vi till företag och andra arbetsgivare säger: Nyanställ, och gör det nu!

Herr talman! Den ekonomiska kris Sverige varit inne i de senaste åren har givit dramatiska effekter, inte minst på sysselsättningen. Sedan 1990 har antalet sysselsatta minskat med flera hundra tusen personer. Få av oss kunde ens i våra mörkaste stunder föreställa oss denna utveckling för bara ett par år sedan. De mänskliga tragedier som döljer sig bakom dessa siffror är svåra för att inte säga omöjliga att till fullo förstå. Sifforna är samtidigt den definitiva bekräftelsen på att utvecklingen under 1980-talet inte var långsiktigt hållbar. Balansen i statsbudgeten i slutet av 1980-talet var skenbar och byggde på en kraftig överhettning av ekonomin. För varje intjänad hundralapp spenderade hushållen 105 kronor. Vanligt sunt förnuft säger att en sådan utveckling inte är hållbar. Bank och fastighetskrisen och den därpå följande skuldsaneringen i hushållen, som dessutom förstärktes av skattereformen, ledde till en minskad efterfrågan i ekonomin, vilket i kombination med den kraftig internationella lågkonjunkturen bidrog till den minskade sysselsättningen. Herr talman! Det var i detta läge som regeringen tillträdde på hösten 1991. En rad åtgärder har vidtagits för att få stopp på det fria fallet i ekonomin och för att vända utvecklingen. Ett centralt mål för regeringens ekonomiska politik har varit att skaffa nya, riktiga jobb. Men världens högsta skattetryck, enorma budgetunderskott och snabbt ökande statsskuld har det varit helt nödvändigt att inrikta den ekonomiska politiken på att skapa nya jobb i den privata sektorn. Sedan 1950-talet har inte ett enda nytt jobb netto tillkommit i denna sektor. En av de mest centrala uppgifterna för att skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning är att varaktigt få ned räntan. Det är en absolut nödvändighet för att få i gång investeringarna, tillväxten och därmed de nya jobben. Ett dramatiskt omslag i realräntenivån inträffade för några år sedan. Från att ha varit negativ under 1970-talet och början av 1980-talet har vi nu under 1990-talet ett läge med historiskt sett mycket hög realränta. Samtidigt har vi sett hur arbetsmarknadsläget förändrats lika dramatiskt. Den negativa realräntan missgynnade sparandet och gav upphov till den låneekonomi som kulminerade i 1980-talets spekulations och inflationsekonomi. När omslaget till en hög positiv realränta kom sattes finans och fastighetsmarknaden i gungning genom den alltför höga belåningsgraden på fastighetsmarknaden. Omslaget verkade också starkt hämmande på den ekonomiska aktiviteten i den reala sektorn av näringslivet och bidrog till en dramatisk försämring av statsfinanserna. Den höga realräntan fungerar som en broms för investeringar genom att det är färre möjliga investeringar som så att säga passerar lönsamhetströskeln. Detta gäller för investeringar i reala tillgångar, avsedda att användas i produktion, dvs. byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier, transportmedel samt bostäder, men det gäller även investeringar i immateriella tillgångar, som forskning och utveckling och utbildning av personal. Därför finns ett negativt samband mellan realränta och sysselsättning. En sänkt realränta ökar den ekonomiska aktiviteten i näringslivet genom ökade investeringar, och detta skapar nya jobb, vilket i sin tur bidrar till att minska statens budgetunderskott. En fortsatt kraftfull sanering av de offentliga finanserna är därför helt nödvändig för att skapa förtroende för den svenska ekonomin. Vi kan nämligen inte besluta om den låga räntenivå vi behöver, men vi kan föra en politik som gör att vi förtjänar den räntan. Herr talman! Vi kan nu konstatera att regeringens politik har börjat ge resultat. Antalet varsel fortsätter att minska. Allt fler personer får arbete. Antalet platser som anmäls till arbetsförmedlingen fortsätter att öka. Thalén i sin replik är det inte så att antalet långtidsarbetslösa ökar. Det är inte 133 000 personer som är långtidsarbetslösa i dag, det är 94 000. En av underrubrikerna i det senaste pressmeddelandet från Arbetsmarknadsstyrelsen är också ''Färre långtidsarbetslösa -- inte fler''. Trots detta är arbetslösheten naturligtvis fortfarande alarmerande hög -- att säga detta är inte på något sätt att ta till överord. I dagarna lämnar också som vi vet ca 100 000 ungdomar gymnasieoch högskolan. Det här kommer att ställa mycket stora krav på arbetsmarknadspolitiken under de närmaste månaderna. Herr talman! När trenden nu pekar mot en ökad sysselsättning är det viktigt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna successivt växlas över från praktikplatser till utbildningsplatser. De långtgående rationaliseringarna inom främst industrin har gjort att kapacitetstaket snabbt kan komma att nås och att flaskhalsar kan uppstå. Behovet av en väl fungerande arbetsmarknadsutbildning, som i den pågågende konjunkturuppgången underlättar matchningen av de arbetssökande och de nya jobben, är tydligt. Regeringens ambitioner att hålla nere den öppna arbetslösheten och genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är lovvärt. Även kommande budgetår finns beredskap för en volym på i genomsnitt ca 400 000 platser per månad. Regeringens förslag är utformat som ett flexibelt och justerbart åtgärdspaket, och det kan lätt expanderas. Det är bra i ett relativt osäkert läge. Som kristdemokrater hälsar vi med tillfredsställelse förslaget om överföring av medel till upprustning och underhåll av framför allt länsvägar. De 2,8 miljarder kronor som nu satsas på detta beräknas resultera i ca 13 000 årsarbeten, samtidigt som de medverkar till en ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö. Också den nyligen antagna regionalpolitiska propositionen har stor betydelse för sysselsättningsutvecklingen. De nya satsningarna på det s.k. mikrostödet och på kvinnligt företagande är särskilt positiva och kan tillsammans med de gamla stödformerna ge hävstångseffekter av stor betydelse för att skapa sysselsättning i hela Herr talman! Under senare tid har alla partier talat om småföretagens betydelse för tillkomsten av de nya jobben. I praktisk handling har dock Socialdemokraterna verkat i rakt motsatt riktning. I sina ekonomiska motioner förseslår man skattehöjningar på ca 9 miljarder kronor på företag och på riskkapital som satsas i företag för att skapa nya jobb. Detta motsvarar kostnaden för 45 000 helårsjobb inom exempelvis industrin. Samtidigt lägger man fram förslag om investeringar m.m., som nästan uteslutande skall finansieras inom den offentliga sektorn. Enligt Finansdepartementets beräkningar kommer detta att leda till att antalet sysselsatta totalt sett minskar. Vi kristdemokrater menar att ett gynnsamt klimat för småföretag och nyföretagande är av största vikt inför kampen mot den höga arbetslösheten. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för ett bättre företagsklimat. Vi tror dock att man måste gå vidare för att ytterligare förbättra klimatet för småföretagen. Det handlar i stor utsträckning om att långsiktigt skapa positiva attityder och ge kunskap om företagande och företagandets villkor. Införande av företagarutbildning på gymnasienivå är en viktig komponent i detta och bör stimuleras. Herr talman! I debatten ställs ofta olika åtgärder för att öka sysselsättningen mot varandra. Vi kristdemokrater är av den uppfattningen att det inte finns någon patentmedicin som ensam kan lösa sysselsättningsproblemen. Dessa måste tvärtom angripas med en samlad strategi bestående av flera olika delar, Jag har tidigare berört några av dessa -- behovet av en sanering av statsfinanserna för att uppnå varaktigt lägre räntor, ett förbättrat klimat för små och nyföretagande och en effektiv arbetsmarknadspolitik som underlättar matchningen av de nya jobben oh arbetskraften. Utöver detta måste Sveriges långsiktiga utvecklingskraft stärkas genom en fortsatt satsning på utbyggnad och underhåll av infrastrukturen. För den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är det också av största betydelse att utbildningsväsendet, särskilt den högre utbildningen, ges tillräckliga resurser. Det är nödvändigt om Sverige skall kunna möta den internationella konkurrensen och för att främja framväxten av kvalificerad tjänsteproduktion. Ett EU-medlemskap är enligt vår uppfattning en mycket viktig faktor för att kapitalet skall söka sig till och stanna inom landet. Herr talman! De nuvarande mycket stora skattekilarna för arbete främjar inte framväxten av nya jobb. De medför att man måste arbeta två och en halv dag för att t.ex. kunna betala en hantverkare för en dags arbete, så att han eller hon får ut samma inkomst som man själv har. Beskattningen bör så snabbt som möjligt omfördelas inom ramen för nuvarande skattetryck, från arbetskraft till miljöbelastande utsläpp, begränsade naturresurser och energi. Det är för miljöns och jobbens skull dags för en ny skattereform med en omfattande skatteväxling. De nuvarande skattekilarna för arbete försvårar inte minst tillkomsten av jobb inom den privata hushållssektorn. Marknaden för den typ av tjänster som kan utföras i egenregi är i stort sett utplånad. Kds förslag om ett införande av en s.k. uskattesedel skulle kortsiktigt kunna skapa många ungdomsjobb inom hushållssektorn. U-skattesedeln skulle självfallet inte lösa alla problem för ungdomar på arbetsmarknaden. Men, som även Kjell-Olof Feldt skriver i sin senaste bok, sänkt skatt på vissa tjänster skulle kunna lindra problemen. Herr talman! En viktig målsättning för kristdemokratisk ekonomisk politik är att skapa nya jobb och därmed öka sysselsättningen. I dag är detta den i särklass viktigaste fördelningspolitiska uppgiften. Regeringens politik har samma syfte. Jag yrkar därför bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Det var ett våldsamt anförande som Rose-Marie Frebran höll. Jag vill bara kommentera en punkt. Det gäller långtidsarbetslösheten. Långtidsarbetslösheten har ökat mycket kraftigt i relativa tal. I april var 43 % av alla arbetslösa långtidsarbetslösa. Det skall jämföras med förra året, då 29 % av de arbetslösa var långtidsarbetslösa. Man skall inte alltid bry sig om relativa tal. Men man skall sätta detta i relation till de övriga förändringarna på arbetsmarknaden, nämligen att antalet sysselsatta minskar, att andelen i arbetskraften har förändrats mycket dramatiskt under de gångna fyra åren, att de latent arbetssökande har ökat med nästan 60 000 jämfört med för ett år sedan och att de undersysselsatta har ökat med 38 000 personer. När man för ihop hela denna bild är den fråga jag tidigare ställde, och som jag aldrig fick något svar på, fortfarande mycket relevant. Hur avser man att använda de medel som man enligt utskottsskrivningen säger sig vilja använda för att öka volymerna, eftersom det finns särskild anledning att göra detta? Man kan inte bara, som det gjordes i det tidigare anförandet, avfärda detta med dramatiska gester och säga att antalet personer har minskat från en månad till en annan. Detta är mycket oroväckande. Det är, som jag sade i en tidigare replik, en av de svåra frågorna i anslutning till ''flaskhalsproblematiken'' som vi ser framför oss. Den kan man definitivt inte bortse från i anslutning till det höga arbetslöshetstalet.

Herr talman! Om Ingela Thalén har rätt i procentsatsen för april månad, dvs. att 43 % då var långtidsarbetslösa, har vi sett en dramatisk förbättring. De långtidsarbetslösas antal var 28 % i maj månad. Tillåt mig att tvivla på siffran för april. Hur avser man nu att använda de pengar som man inte uttryckligen säger vad de skall gå till? Vi bifaller att finansfullmakten får utökas med ett betydande antal kronor. Hur avser man att använda dessa medel? Om det var klart i dagens läge, behövde de inte föras till finansfullmakten. Då kunde de anslås till specifikt angivna åtgärder. Finessen med detta är ju att det skall finnas flexibilitet. Regeringen skall kunna ta till finansfullmakten. Den skall kunna göra saker när den upptäcker vad man bör göra. Det är fråga om åtgärder som får en kraftig sysselsättningseffekt. Det är sådana åtgärder man vill ta till när man upptäcker vad man behöver göra. Det kan man inte säga i förväg.
Herr talman! Man skall åstadkomma en flexibilitet, säger Rose-Marie Frebran. Men min fråga kvarstår. Omfattar inte den flexibiliteten 130 000 ungdomar som nu går ut ur universitet, högskolor och gymnasieskolor? Omfattar inte flexibiliteten de långtidsarbetslösa, som inte får adekvat hjälp för att stärka sin ställning? De måste få möjligheten att komma in i arbetslivet, som jag påpekade i mitt inledningsanförande. Faktum är att det i dag finns ljusningar på arbetsmarknaden inom industrin. Varför vill inte regeringspartierna tillåta dessa personer att omfattas av denna s.k. flexibilitet? Flexibilitet är definitivt inte detsamma som kortsiktig ad hoc-politik. Regeringens politik och utskottsmajoritetens politik har de gångna åren just varit en ad hoc-politik, dvs. tillfällighetspolitik. Det är bl.a. detta som har bidragit till att vi fortfarande har 13 à 14 % arbetslösa. Regeringen säger i sin proposition att vi kommer att fortsätta att ha 13 à 14 % arbetslösa 1994 och 1995, och att man inte tänker sig någon ljusning förrän långt in i slutet av detta århundrade. Ändå håller man inne medel. Varför vill man inte använda medlen för dessa sammanlagt 260 000 personer?
Herr talman! Man kommer naturligtvis att använda medlen när de behövs. Vi vet att alla de medel som är anslagna för innevarande budgetår inte har tagits i anspråk och inte kommer att tas i anspråk t.o.m. den sista juni. Redan där kommer det alltså att finnas överskjutande medel, och över 25 miljarder anslås. Givetvis kan det i slutet av kommande budgetår visa sig att det kan behövas mer medel. Det kan också någon gång under budgetåret visa sig att man behöver sätta in en åtgärd som man inte hade planerat tidigare. Ingela Thalén får alla möjligheter att diskutera detta vidare med den i regeringen ansvarige på detta område, Börje Hörnlund.
Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Den tråkiga, nedbrytande och dyra arbetslösheten går inte att diskutera om man börjar tideräkningen den 10 april, som Ingela Thalén och andra socialdemokrater mycket gärna gör. Hösten 1991 arbetade hälften av våra anställda i företag som gick med förlust. Då uppdagades också att våra banker och finansieringsinstitut var konkursfärdiga eller i det närmaste konkursfärdiga. 30 000 -- i utlandet. Men i vårt land minskade antalet industrijobb med 86 000 mellan 1990--1991. Tänk om det hade förts en politik som hade gjort att ett par hundratusen industrijobb kommit till i Sverige, i stället för denna mycket kraftiga minskning! Varslen nådde rekordnivåer, 9 000 i månaden vissa månader 1991. Många av de varslade blev arbetslösa först efter regeringsskiftet. Skedde felet när de varslades eller när uppsägningstiden gick ut? Konkurserna blev jättemånga och jättestora. talet och fram till 1990--1991 med mångmiljardförluster. 1992 och 1993 har de haft jättelika överskott. 1990--1991 trodde bara 3-5 % av befolkningen att det skulle bli bra på jobbsidan. I dag har cirka hälften av invånarna framtidshopp. Investeringarna i industrin minskade rekordartat. 40 miljarder kronor i förlust per år. Vem regerade då, Ingela Thalén? Nu ställer jag två politiskt mycket allvarliga frågor: Anser Ingela Thalén att det är korrekt att mot denna bakgrund anklaga denna regering för den arbetslöshet som följde på grund av det som jag nyss har redogjort för? Känns det riktigt bra? Det andra är en följdfråga. Jag har många gånger läst i tidningarna: Börje Hörnlund har ordnat det som har hänt sedan regeringsskiftet. Men om det varslades 9 000 personer en höstmånad 1991 och de blev arbetslösa under min tid som arbetsmarknadsminister -- är det då verkligen rätt, Ingela Thalén, att så förenkla den politiska debatten att man påstår sådana saker? Jag tror inte att de LO-broschyrer som redovisar sådant och de ledande företrädare i denna kammare som säger sådant bidrar till att vi kan ta de breda tag som egentligen behövs för att vi skall kunna ta oss ur en ganska besvärlig situation. Jag vill gå vidare till nuläget. Vi måste med stor tillfredsställelse notera att vi aldrig har haft en sådan konkurrenskraft i vårt land som i dag. Detta irriterar vissa socialdemokrater. De säger att det beror på kronans fall. Men mer än hälften av förbättringen beror på produktivitetsökningar och sänkta arbetsgivaravgifter. Kronans fall bidrog också. I fjol hade vi en produktionsförbättring i näringslivet på hela 9 procentenheter. Det är litet besvärligt att vara arbetsmarknadsminister då. Men vi kan se på bytesbalansen, som från stora förluster nu kommer att gå 30--40 miljarder plus och sedan gå ytterligare plus. Det behöver vi. De 300 största industriföretagen tänker öka investeringarna med 30 %. Framtidstron stiger rakt uppåt i våra små och medelstora företag. Vi har gått om våra europeiska grannländer. Framtidstro är viktigt; då börjar man våga investera för framtiden, vilket vi och de anställda behöver. Hushållens framtidstro har inte varit så hög sedan man började mäta den 1973. Den låg på en bottennotering innan ni socialdemokrater lämnade över. Hushållen förstod läget. Konkurserna minskar dramatiskt totalt sett, både i storlek och antal. När det var som värst fick vi in 1 miljarder. Nästa budgetår kommer budgeten för lönegarantin att gå plus minus noll. Det är också ett bevis på tillfrisknande. Vi upplever nu en näringslivsledd, exportledd expansion. Det behöver vi. På den punkten är Ingela Thalén och jag tydligen överens om målet, dock icke om medlen. Vi behöver denna expansion eftersom näringslivsdelen är för liten för att orka med vår stora offentliga sektor. Den måste helt enkelt bli väsenligt större och gå före. Vi kan nämligen inte fortsätta att låna oss fram när det gäller vård, omsorg, skola och utbildning. Det går inte att skjuta hur mycket som helst på kommande generationer. Också Ingela Thalén berörde den kommunala sektorn. Antalet arbetstimmar i den kommunala sektorn har minskat med två procentenheter -- inte mer. En del av de jobben har hamnat i den privata sektorn i och med att man köper tjänster i en annan omfattning i dag, både i socialistiskt och borgerligt styrda kommuner. Antalet anställda i kommunerna har dock minskat med 10 %. Vet Ingela Thalén varför? Jo, på grund av den ökade närvaron, eller den alltför stora frånvaron under 80-talets glada år. Men volymen arbete som utförs -- med hög kvalitet -- är i stort sett oförändrad. Herr talman! Vi har problem med statens budget och med Arbetsmarknadsfonden, som vi diskuterade i går. Dessa saker gör att räntan pressas uppåt. Men i det fallet kan verkligen inte socialdemokraterna slå sig för bröstet, eftersom deras alternativ hela tiden har präglats av större underskott och mera lån. Det är inte hållbart. Det är oroande att räntan har stigit ca 3,5 % på de senaste fyra månaderna. Det är utomordentligt allvarligt. Här behövs egentligen gemensamma förtroendeskapande åtgärder, om vi är måna om att inte bryta den starka uppgång som nu är på gång. Vår väg är smal, men den är framkomlig, om viljan finns. Låt oss nu se framåt. Nutek säger att utländska företag nu vill investera i Sverige igen. Attityden har svängt totalt, säger man i sitt pressmeddelande; dvs. den har sedan s-tiden svängt totalt. Då var Sverige inte ett intressant investeringsland. Utländska företag skydde oss. Svenska företag ordnade jobben utomlands. Det var det stora felet i den socialdemokratiska politiken, som nu har lett till den arbetsmarknad som vi har. Också svenska storföretag har ändrat attityd. De tar nu i stor omfattning hem de jobb som de flyttade ut under senare delen av 80-talet. Det är bra, och jag välkomnar det verkligen. De planerar också för att investera i Sverige, och det är helt nödvändigt. Den privata tjänstesektorn, som tillhör näringslivet, genomgår nu en positiv utveckling, och även det är bra. Jag har redan nämnt småföretagens stora framtidstro. Man ser det också på starta-eget-frekvensen. År 1990--1991 startade 900 personer eget företag via arbetsmarknadsåtgärder. I år blir det ca 17 000 personer som startar eget. Vi behöver nya entreprenörer, men låt oss då behålla rimliga villkor, så att det blir lika intressant att sätta in pengarna i ett eget företag som att sätta dem på banken! Jag har nu kommit in på skattefrågorna, som är viktiga. Om Ingela Thalén har en miljon och sätter in den på banken, beskattas avkastningen med 30 %. Hade hon varit egen företagare i handelsbolag, hade hon fått betala över 60 % i skatt, och då skall hon också ta risker. Vi får inte tillväxt i näringslivet om vi behandlar dem som tar risker på det sättet. Nu har vi chansen, och Nutek framhåller just det förhållandet att vi har utformat företagsbeskattningen med hänsyn till den internationella nivån som en tung anledning till att de utländska företagen när de skall välja att investera i Europa nu ser på Sverige. Bryt inte detta! Det skulle vara att gå emot våra ungdomars intressen. Socialdemokraterna bör tänka på detta när de nu förledande enkelt diskuterar det här ute på fältet, där många har det jobbigt och detta kan sticka i ögonen. Jag vill fråga: Varför avskaffade den socialdemokratiska regeringen i Norge dubbelbeskattningen ett år före Sverige? Det är en ganska viktig fråga. I och med att socialdemokraterna avreglerade kronan måste vi ha ungefär samma betingelser som man har ute i Europa i övrigt. Man kan tycka vad som helst om kronans värde, att det skall sänkas eller höjas, men den måste ligga ungefär där den ligger, om vi skall kunna fortsätta att utveckla vårt land. Det är alltså alldeles fel väg att, som socialdemokraterna vill, ta stora pengar från företag och investerare för att göda AMS verksamheten. Först och främst har Arbetsmarknadsverket enligt samtliga länsarbetsdirektörer och AMS-ledningen alla de pengar som det behöver. Då skall vi inte ta medel från företagsamheten genom att beskatta den hårdare och föra över dem till AMS, där de egentligen inte behövs. En näringslivsledd uppgång är kanske allra viktigast för de offentliga jobben. Får vi inte stabilitet i ekonomin hotas skola, vård och omsorg, och det får inte ske. Vi måste nu våga låta näringslivet gå före i expansionen. Låt mig vidare ta upp en liten skrift som socialdemokraterna har utgivit och som handlar om ungdomar. Man har där ryckt loss ett citat av Bildt. Jag har hört honom säga detsamma många gånger. Bildt kan försvara sig själv, men jag tycker inte att detta är hederligt gjort. Man har gått till väga på samma sätt som den som rycker loss ett uttalande som man har hittat i någon tidning, så att det ger ett lögnaktigt intryck. Men vill man driva politik på det sättet må man göra det. Man säger i boken, som nu skall delas ut till ungdomarna, att man vill slopa ungdomspraktiken och ALU. Men ni har med detta i ert budgetförslag för nästa budgetår. Ni har där med mera ungdomspraktik än vad regeringen föreslår. Ni föreslår 50 000 platser i ungdomspraktik och 40 000 platser i ungdomsintroduktion. Detta skall inledas med fyra månaders ungdomspraktik och därefter anställning med lönebidrag. Det är alltså egentligen mer än vad regeringen föreslår. Sedan går ni ut och säger: Herre Gud, ni ger ju gratis arbetskraft! Men så är det inte. Det är ni som vill ge den gratis. Ni är inte riktigt korrekta i er bok och i era förslag här i riksdagen. Jag tycker att ni gör rätt i riksdagen. De här stora åtgärderna kan vi inte avskaffa när så många står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men uppgifterna i boken är inte korrekta. Beträffande ungdomsintroduktionen finns nu ett antal förslag om 40 000 platser. Jag frågade länsarbetsdirektörerna och AMS-ledningen också om detta. De trodde att det fanns drygt 25 000 platser. Era förslag är litet ihåliga. Kommer ni ihåg gymnasieskolan? Ni skulle ha 50 000 platser och släppte allting fritt. Det blev bara 25 000. Ni är bra på att stapla förslag, men innehållet är svagt. Därmed är inte sagt att ni inte vill väl, men ni väljer en del felaktiga metoder. Vi kommer nu att få en sommartopp i arbetslösheten. Tidigare har man inte haft dessa sommartoppar, men åren 1992 och 1993 gick arbetslösheten upp på detta sätt, och nu går den rakt upp. Arbetsförmedlingarna och yrkesvägledningarna säger till ungdomarna: Ni vet inte om ni kommer in på utbildning till hösten. Gå för säkerhets skull och anmäl er hos arbetsförmedlingen! Där kommer man att resonera med er osv. Detta är bakgrunden till dessa stora toppar. Men det är ingen tvekan om att utvecklingen nu rakt igenom går åt rätt håll. Det stora hotet mot våra ungdomar är att vi i den äldre generationen fortsätter att hejdlöst låna till en välfärd som vi inte själva producerar och skickar över notan för den till dem som samtidigt i stor utsträckning bär arbetslöshetsbördan i dag. Dra inte över pengarna från företag och investerare till AMS! Det är en hiskligt felaktig politik framför allt i en uppåtgående konjunktur, men den är över huvud taget alltid felaktig. Jag vill inför avslutningen av denna mandatperiod säga att jag är övertygad om att samtliga i denna kammare så snabbt som möjligt vill komma tillbaka till en fullgod och normal arbetsmarknad. Det gäller bara att välja de rätta instrumenten för detta.
Herr talman! Först ber jag att få tacka Börje Hörnlund för den gångna mandatperioden och för ett antal intensiva, hårda och faktiskt mycket stimulerande debatter. Det är mycket sällan som vi är överens, men jag tror ändå att dessa debatter för många har klargjort socialdemokraternas respektive regeringens olika alternativ, och det är det som dessa debatter syftar till. Jag hoppas att Börje Hörnlund får en trivsam sommar och därefter en lång och härlig ledighet. Jag vill också säga till Börje Hörnlund att han när det gäller inledningen till den borgerliga mandatperioden glömmer att det under de sista ett och ett halvt åren av den socialdemokratiska regeringstiden genomfördes en skattereform, ett utomordentligt stabiliserande avtal under ledning av samhället på avtalsmarknaden. Det var mycket låg inflation. Det hade tagits fram en energiöverenskommelse, och det hade genomförts en jordbruksöverenskommelse. Av det som handhas i politiken finns det inte särskilt mycket kvar, Börje Hörnlund. Den borgerliga regeringen startade omedelbart med att riva upp det som var basen för möjligheten till en stabiliserande period. Börje Hörnlund talar om investeringar. Mellan åren 1982 och 1991 ökade investeringarna med 3,6 % per år. Under åren 1991--1993 minskade de med 13,7 % per år. Industriinvesteringarna ökade varje år under 80-talet med 4,9 %, och de minskade under de senare åren med 8,6 %. När det gäller det Börje Hörnlund säger om att vi inte skall lyfta över statsskulden till nästa generation är vi helt överens. Men är det någon som lyfter över till ungdomarna är det den borgerliga regeringen! Statsskulden, räknad i procent av BNP, minskade tidigare med 4,2 % mellan varje år, och den ökade med 38 % mellan varje år 1991--1993. Tala om att lyfta över till nästa generation, Börje Hörnlund! Börje Hörnlund kan inte alls lastas för allting. Jag har i tidigare debatter sagt att det finns en internationell konjunktur och att det finns ansvar från tidigare. Där har också vi socialdemokrater ett ansvar. Det har jag påpekat ett antal gånger. 260 000 som så väl behöver dem? Jag har inte fått svar tidigare. Kanske får jag det nu av Börje
Herr talman! Nu i april hade Arbetsmarknadsverket 6,5 % av arbetskraften i olika åtgärder. Det är ett väldigt högt tal. I det förslag som snart skall klubbas igenom får verket pengar till ytterligare åtgärder. Men jag är inte riktigt säker på att vi får olika anordnare att gå så mycket längre. Därför är det en klok linje att hos regeringen ha 4 miljarder kronor som kanske skall sättas in på annat än ett arbetsmarknadsverk som inte når att göra av med sin budget. Då kan vi diskutera hur vi skall använda pengarna på bästa sätt. Det är klart att investeringarna minskade när det fanns massor av tomma kontorshus överallt, 55 000 tomma bostäder, massor av lediga industrilokaler och internationell lågkonjunktur. När hälften av företagen går med förlust och nästan håller på att gå i konkurs investerar man naturligtvis inte. Det positiva nu när lönsamheten har återvänt är att man vågar investera framåt. Det är nödvändigt. Nu får Ingela Thalén passa på mig. Jag tänker inte ta fler repliker. Förlåt! Jag vill avsluta med att önska en trivsam sommar inte bara till Ingela Thalén utan till hela riksdagen. Jag glömde att svara Elver Jonsson: Den 27 juni kommer jag att kalla parter och tunga industriföreträdare för att diskutera jobb, investeringar och övertid. Det är klart. Jag kallar ett tjugofemtal personer. Jag önskar också Ingela Thalén en lång ljus framtid i Sveriges riksdag.

Herr talman! Hans Andersson nämnde arbetsmarknadsminister Reich i USA. Jag träffade honom. Han har många goda idéer. Han har 1 % av de arbetslösa i åtgärder och har blivit berömd ute i världen för att han vill ha folk i åtgärder. Jag har nära 50 % och får kompakt skäll från halva riksdagen. Jag ser gärna försök med förkortad arbetstid. Det har hänt också i industrin att man har haft ett skift och gått över till två gånger sju timmar med bibehållen produktivitet och trivsel. Just i denna situation kan det vara intressant att pröva sådana lösningar. Hans Andersson kan sätta i gång en diskussion bland sina många fackliga kontakter. Jag är helt övertygad om att energijobben är viktiga och kommer att betyda mycket. Händer det faktiskt inte en hel del på energi och miljöområdet? Men det är klart att jag, med tanke på den inriktning jag har med regionalt ansvar och annat, gärna skulle se att det gick att ta snabbare steg. Hans Andersson nämnde kompetensutveckling. På Nu går 15 % av de ungdomar som är 19 år in i högskolan. Det är ingen liten insats på ett par år. Det är en mycket stor insats. Också på alla andra områden har det satsats på utbildning och forskning som aldrig förr. Men Rom byggdes inte på en dag. Det vet Hans Andersson. Det finns flaskhalsproblem. Ordern till AMS är stenhård: Ni måste specialutbilda överallt när ni ser att problemen riskerar att uppstå! Det är viktigt att utvecklingen inte bryts nu, när vi så väl behöver all uppgång. Jag är helt övertygad om att man måste specialbehandla små företag vad gäller arbetsrätten för att skapa framtidstro och utveckling. Det är inte EU-planen, som det är litet av Allan Larsson i, och OECD-planen är stora verk. De svär ganska mycket emot varandra. Jag tror att det finns någon bra sak i vardera. Egentligen stryker man Sverige litet grand över ryggen i båda planerna. Jag är också övertygad att vi är så speciella att vi bör göra det mesta hemmavid, men i internationellt samarbete. Tack för säsongen, Hans Andersson!

Herr talman! Dagens debatt har berört många viktiga politikområden och den har varit lång. Mitt syfte är inte att förlänga den i onödan. Skälet till att jag deltar är att jag fortfarande, efter 15 års riksdagsarbete, tycker att människors rätt till arbete är den viktigaste politiska frågan som vi politiker har att handlägga med stort allvar och frambringande av all vår kunskap och uppfinningsrikedom. Sverige har förändrats snabbt från ett samhälle med full sysselsättning till ett land med massarbetslöshet. Ca 600 000 människor saknar i dag ett riktigt arbete att försörja sig på. De saknar arbetsgemenskap och möjligheter till personlig utveckling. De saknar en av människans viktigaste rättigheter, nämligen rätten att göra rätt för sig och att vara med om byggandet av morgondagens samhälle -- våra barns och barnbarns samhälle. Det värsta är att de arbetslösa ungdomarnas skara växer för varje dag som går. Antalet långtidsarbetslösa ligger på omkring 100 000. Ungdomarnas kunskaper är ju en färskvara som snabbt förstörs av sysslolösheten. De långtidsarbetslösa sjunker allt djupare i hopplöshetens kvicksand. Jag och vi i arbetsmarknadsutskottets socialdemokratiska grupp känner ofta en djup oro för den kallsinniga behandlingen av alla socialdemokratiska förslag som syftar till att ge 10 000-tals människor rätten till arbete och utbildning och hjälpa dem på traven för att återfå sin plats i arbetslivet. Att höja utbildningsnivån är en viktig investering för att utveckla jobben, uppnå teknisk förnyelse, förädla produkterna, bygga upp ny industriell kapacitet och finna nya marknader. Nu när arbetslösheten ligger ofattbart högt kommer det redan rapporter om flaskhalsar, bl.a. i industrin. Därför är det obegripligt att den borgerliga majoriteten gång på gång avvisar alla våra förslag som syftar till kompetenshöjning för de grupper som finns på våra arbetsplatser och utbildning för dem som befinner i den skara som lever på arbetslöshetsstöd och socialbidrag. Detta är en katastrofalt dålig ekonomisk politik. Min uppmaning är helt enkel: Släpp era ideologisk bojor och lyssna för en gångs skull till ert sunda förnuft! Jag påstår inte att regeringen inte ställer upp alls, men den kunde göra mycket mera. Vi får inte slå oss till ro när nästan 600 000 människor behöver insatser. Låt mig till sist säga några ord om våra arbetslösa ungdomar. Under mina riksdagsår har jag upplevt olika perioder och olika situationer. Jag minns i början av 1980-talet, när jag var ganska ny i riksdagen, hur många ungdomar fick ställa sig i arbetslöshetskön. Redan då kunde man snabbt se hur det gick utför för många av dem. Tyvärr måste vi konstatera att många av dem inte ens i dag har fått fast fotfäste på arbetsmarknaden. Regeringspartiernas företrädare talar vackert om ungdomar, men verkar inte riktigt tro på framtidsfolkets kunskaper, kapacitet och förmåga. Med tal om sänkta ungdomslöners välsignelse och försämringar av anställningsvillkor motsäger de sig själva i försöken i att fria till arbetsgivarna. Avtalens ingångslöner i Sverige ligger inte alls högt vid en internationell jämförelse. Om arbetsgivarna frivilligt är beredda att betala utöver vad avtalen stipulerar kan det inte tas som intäkt för att angripa ungdomslöner. Vi socialdemokrater har lagt fram ett förslag om utbildning för ungdomar med kort utbildning, utvecklingsår t.o.m. vårterminen det året då ungdomarna fyller 20 år och ungdomsintroduktion. Utbildningsvikariaten skall enligt förslaget i första hand användas för vidareutbildning av ungdomar. Dessutom menar vi att arbetsmarknaden behöver välutbildade akademiker och andra med lång och gedigen utbildning. En särskild garanti bör därför skapas för arbetslösa akademiker. Garantin bör ge rätt till en praktiktjänstgöring under ett års tid, i första hand i företag med mindre än 200 anställda. Det är det stora flertalet av Sveriges företag. Utvecklingsbolagen bör också ges ytterligare resurser för att de skall kunna ge ungdomar riskvilligt kapital på rimliga villkor. Jag menar, precis som utskottets värderade ordförande, att Sverige inte har råd att förlora sina ungdomar. Risken är uppenbar att vi förlorar våra bäst utbildade till den internationella arbetsmarknaden. Andra välutbildade ungdomar tappar snabbt sin framtidstro och attraktionskraft i arbetslöshetens tröstlösa armé. De som har valt fel eller saknar yrkesutbildning tappar sin tro på oss vuxna som samhällsorganisatörer. Ungdomarna väntar sig att vi vuxna släpper allt prestigetänkande och gör en investering till. Gör vi inte det är 20--25 års investeringar under ungdomarnas uppväxt helt förgäves. Detta har vi helt enkelt inte råd med, herr talman. Jag vill avsluta med att tacka mina utskottskamrater för många innehållsrika arbetsår tillsammans. Tack!
Herr talman! Lahja Exner sade att vi skall släppa våra ideologier i något slags hopp om att det skulle bli bättre då. Jag är inte så säker på att det är lösningen, herr talman. Jag tror tvärtom att det kan finnas en konstruktiv korsbefruktning när ideologierna får mötas och brytas mot varandra. Där kan vi ta ut det bästa som går. Lahja Exner pekade här på att det är oerhört angeläget att våra barn och ungdomar kommer in i arbetslivet och får ett fotfäste. Om man kommer vid sidan är det utomordentligt svårt att komma tillbaka igen. Lahja Exner sade också att det finns anledning att ta bättre fasta på de socialdemokratiska förslagen. Jag tror att det delvis har gjorts. Oppositionspartiernas roll är naturligtvis att vara pådrivare och förnyare. I sina bästa stunder tror jag att såväl Socialdemokraterna som andra spelar den rollen nog så väl. Jag ville markera det här med anledning av det inlägg som jag samtidigt kände så stor sympati för. Jag vill returnera Lahja Exners vänliga ord til utskottskamraterna, nu när hon deltar i sin sista debatt här i riksdagen, och säga att hon under de 15 år som hon har hållit till i det svenska parlamentet har tillfört utskott och kammare både kunniga och positiva arbetsinsatser. Som invandrare, fackligt förtroendevald och politiskt verksam har Lahja Exner varit en tillgång för våra gemensamma strävanden. Som en liten personlig reflexion vill jag säga att om Sveriges riksdag hade fler ledamöter med de mänskliga kvaliteter som Lahja Exner representerar, skulle vi ha en bättre och vänligare riksdag.
Herr talman! Jag tackar för de vänliga orden från utskottets vice ordförande. Det har många gånger känts tungt i opposition. Men det är inte första gången. Det var ju i oppositionsställning jag fick börja mitt riksdagsarbete, så jag känner till villkoren. Men det är säkert viktigt att vi politiker lyssnar på varandra. Ibland borde man kunna reagera litet snabbare och ansluta sig till oppositionens förslag redan från början, så att förslaget inte behöver föras fram på nytt efter en eller två månader och fördröja de positiva effekterna.